Herr talman! Jag beklagar att Gunnar Olsson har fått vänta på svaret så länge. Frågan om lönegarantin sorterar under arbetsmarknadsdepartementet, och det är därför frågan har överlämnats till mig. Jag tror att Gunnar Olsson och jag är överens om att det viktigaste här är de signaler som kommer från konkursförvaltaren och som går ut på att det förefaller finnas goda utsikter att klara fortsatt drift vid de flesta av de anläggningar som är konkursdrabbade. Det är naturligtvis det allra väsentligaste för de anställda. I avvaktan på besked kan lönegarantin användas. Det är ett mycket omfattande statligt stöd för en sådan här situation, och många miljoner betalas ut den vägen. Nu har emellertid ett antal av de anställda hamnat i den situationen att lönegarantireglerna inte längre är tillämpliga. Därför har jag i mitt svar hänvisat till den andra möjligheten, dets.k. rådrumsstödet. Det måste AMS som myndighet få pröva först. Jag tror att Gunnar Olsson har respekt för att jaginte kan —-inte ens får — uttala mig om detta, innan berörd myndighet först har prövat frågan.
Herr talman! Jag har full förståelse för det, men statsrådet kanske ändå kunde ge enliten vink om när frågan kommer att behandlas av AMS. Jag har i dag haft ett samtal med Bäckhammar, där man ställer stora förhoppningar till detta stöd. Ansökan från konkursförvaltaren inlämnades för en tid sedan, så vi kanske kan få ett besked här i dag om när den kommer att behandlas. Jag hoppas att den då behandlas positivt. Det är riktigt att, enligt besked i dag, samtliga Vänerskogs sågverk nu är sålda. Billingsforssågen var den sista såg som fick sin köpare, så sent som i går. Men hur det blir för de anställda i Bäckhammar vet vi ingenting om. Ett annat företag, där ovissheten kanske är ännu större, är spånplattefabriken i Norra Ny, där fabriken har stått stilla sedan den 12 februari. Där börjar nu de första att lämna företaget, utan att ha fått någon som helst lön. På onsdag i nästa vecka, dvs. den sista mars, går de första åtta av en total arbetsstyrka på 74 man. Allteftersom uppsägningstiden löper ut mister dessa människor inte bara sina jobb utan också sina löner, och de har ingen sportslig chans att i norra Värmland, med det arbetsmarknadsläge vi nu har där, få nya jobb. Ingen lön och inget arbete — det är inte att undra på att man i en sådan situation blir bitter, när man vet att topptjänstemännen i konkursboet får sina månadslöner utbetalda t.o.m. juli månads utgång. Det är månadslöner som i en del fall uppgår till mer än 25 000 kr.
Herr talman! På frågan om när beslut kan komma att fattas i arbetsmarknadsstyrelsen kan jag svara att jag har inhämtat att det kan röra sig om bara några dagar. Det är naturligtvis så att de möjligheter som här står till buds för att göra en insats där lönegarantin inte längre gäller skall användas. Det är ju för fall av det här slaget som regelsystemet har kommit till. Men frågan om när det är tillämpligt måste myndigheten pröva från fall till fall.
Herr talman! Det är inte så mycket till tröst för de 74 som nu successivt lämnar sin anställning i Norra Ny, där det — det vet arbetsmarknadsministern lika väl som jag — inte finns några möjligheter till ersättningsjobb. En annan kategori som vi inte heller får glömma bort i sammanhanget är de närmare 500 skogsarbetarna, varav 300 finns i Värmland och 200 i Skaraborgs län. Det finns en uppenbar risk för att hela avverkningsorganisationen splittras, i och med att skogsägarna nu är i färd med att bilda ett antal mindre föreningar. Jag skall inte klandra dem för det, för de är i sin fulla rätt att göra det, men faktum är att de som drabbas är utbildade och erfarna skogsarbetare med motorsågar och övrig utrustning plus ett antal maskiner. Det ser mycket dystert ut för dessa ca 500 skogsarbetare. Jag undrar vad arbetsmarknadsministern har att säga till dem. De har, om jag är rätt informerad, sin månadslön garanterad fram till den 31 maj. Därefter får antagligen ett betydande antal av dessa människor sluta sin anställning, och de vet inte om över huvud taget någon i fortsättningen kommer att ta ett arbetsgivaransvar för dem.
Herr talman! Till Gunnar Olsson och de människor han refererar till kan jag bara säga att både under den tid som lönegarantin gäller och naturligtvis också efteråt står de som berörs till arbetsmarknadens förfogande, som det heter. Därmed menas att de skall anvisas arbete i den utsträckning det finns något, och annars kan de komma i fråga för andra arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Vi har ju uttalat oss för att beredskapsmedel i stor utsträckning bör användas för skogsvårdande åtgärder. Jag håller inte för otroligt att det kan finnas möjlighet att åtminstone nästa höst och vinter starta arbeten i skogen med beredskapsmedel, om skogsarbetarna vid den tidpunkten inte har kunnat få arbete den ordinarie vägen. Som säkert Gunnar Olsson och jag är överens om har vi ett behov av att öka uttaget av skog, inte att minska det, och då bör de här människorna som har yrkesutbildning komma i fråga.
Herr talman! Om behovet av ökad avverkning och en intensifierad skogsvård är vi fullt eniga. Men jag vill återkomma till skogsarbetarna, som har sina löner garanteradet.o.m. den 31 maj. Statsrådet säger att det kan tänkas att vi blir tvungna att gå in med extra åtgärder fr.o.m. hösten. Vad skall de leva på under tiden från den 31 maj och fram till att dessa beredskapsarbeten, som också jag tycker är nödvändiga, sätts i gång? Jag tror, Ingemar Eliasson, att det som har inträffat inom Vänerskog, som berör både dem vid Norra Ny och de 500 skogsarbetarna, kommer att medföra att man just i dessa bygder blir tvingad att göra starka insatser för att ta till vara de här människornas intressen. Men min fråga är: Vad händer med skogsarbetarna efter den 31 maj? Det gäller ändå ett halvt tusen personer. De vet ingenting om vem som kommer att ta ansvar för dem.

Herr talman! Jag kan inte falla konkursförvaltaren i ämbetet och exakt säga vad som skall hända med den ena eller den andra gruppen som berörs av konkursen. Men när lönegarantin löper ut tar ju arbetslöshetsersättningen vid, om inte rådrumsstödet kan komma i fråga. När det gäller möjligheterna att garantera de anställdas utkomst vill jag säga att de hamnar i samma situation som andra som friställs från sina arbetsuppgifter. De står alltså till arbetsmarknadens förfogande och kan komma i fråga både för lediga platser och för beredskapsarbeten och andra insatser som vi gör för människor som hamnar i just den situationen.
Herr talman! Jag skall ge Ingemar Eliasson en eloge för att han i många avseenden har visat intresse just för Värmland, och det finns ju speciella skäl till det. Men ibland har jag från honom också hört uttryck innebärande att det inte står någon ko på isen. Jag vill nog påstå att det gör det nu för de här människorna. Jag vill till sist ställa en fråga till statsrådet med hänsyn till vad som nu har inträffat, bl.a. i fråga om dessa skogsarbetare och i fråga om de 74 personer som successivt får lämna sina jobb i Norra Ny och som för dagen inte har några utsikter till nya jobb. Är statsrådet beredd att gå in med extra insatser med tanke på vad som drabbar dessa människor, som oförskyllt har hamnat i en konkurs?
Herr talman! Vi är beredda att gå in med extra insatser för dem som är arbetslösa, oavsett om de bor i Värmland eller någon annanstans i landet.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om branden den 18 februari 1982 i kärnkraftverket i Oskarshamn, block 1, föranleder någon åtgärd från regeringen eller från regeringen underställd myndighet för att öka säkerheten i kärnkraftsblock som har varit i drift längre tid. Låt mig först konstatera att händelsen vid Oskarshamnsverket enligt vad jag inhämtat från statens kärnkraftinspektion var en begränsad oljebrand i turbindelen, som inte har berört den nukleära delen av kraftverket. Vad allmänt gäller säkerheten i kärnkraftsblock som har varit i drift längre tid vill jag erinra om att statens kärnkraftinspektion i enlighet med riksdagens beslut år 1981 med anledning av energipropositionen skall utföra återkommande säkerhetsgranskningar. Enligt vad jag inhämtat har inspektionen påbörjat denna verksamhet, som syftar till att varje svenskt kärnkraftsblock under sin tekniska livslängd skall genomgå minst tre fullständiga säkerhetsgranskningar liknande den som föregår meddelandet av tillstånd att för första gången ta reaktoranläggningen i drift. Den utförda granskningen skall redovisas för regeringen. Enligt vad jag har inhämtat sker även inom ramen för det löpande säkerhetsarbetet under kärnkraftinspektionens medverkan en återföring av forskningsrön och driftserfarenheter. Härigenom sker en fortlöpande förbättring av personalutbildning, driftsrutiner och även anläggningarnas tekniska utförande. Omfattande åtgärder har således vidtagits för att trygga säkerheten i kärnkraftsblock som varit i drift längre tid. Det ankommer i första hand på tillsynsmyndigheterna, statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut, att föreskriva vilka åtgärder som skall företas i de enskilda fallen.

Herr talman! Det blev väldigt tyst om den svenska kärnkraften och dess risker efter folkomröstningen i mars 1980. Det är att beklaga. Kärnkraften blir knappast säkrare av folkomröstningar eller av tystnad. Eftersom de som driver kärnkraftverken känner sig påpassade inte bara av kärnkraftinspektionen utan också av en vaken allmänhet, kan däremot säkerheten komma att bli bättre. Det är ett av skälen till att jag frågat energiministern om han är beredd att vidta några särskilda åtgärder för att öka säkerheten vid de äldre kärnkraftverken. Den frågan blir alltmer aktuell ju äldre kärnkraftsblocken blir och ju närmare en avveckling man kommer. Den genom branden aktualiserade O 1-an togs ju i drift i december 1971, då vi höll vår första höstriksdag i det här huset. Den har sålunda snart verkat under halva sin tekniska livslängd. Det finns anledning att skärpa uppmärksamheten på de risker som kan följa av stigande ålder hos ett kärnkraftverk. Här borde erfarenheten från andra länder, som haft kärnkraft längre än Sverige, kunna tas till vara. Jag tror för min del att det var klokt av Sverige att börja med en liten reaktor som O 1-an, som bara är på 460 megawatt. Det förhållandet att det blivit tyst i Sverige efter folkomröstningen för två år sedan och tyst efter olyckan i kärnkraftverket på Three Mile Island för snart tre år sedan får inte leda till att vi invaggas i falsk säkerhet och blundar för riskerna. Verkningarna efter olyckan på Three Mile Island fortgår faktiskt ännu denna dag, efter tre år — vilket jag tror att det blir om tre dagar. Den olyckan skakade en hel värld och ledde till att de stora partierna här i landet plötsligt vände på klacken och gick med på den folkomröstning som Nr 107 vpk sedan länge hade föreslagit. Torsdagen den Jag fick ett relativt bra svar av energiministern. Jag kommer inte ihåg om 25 mars 1982 jag tackade för det — det skall jag göra, även om svaret dröjde litet grand av olika omständigheter. Om ökad säkerhet Jag vill sluta med att fråga energiministern om han känner sig helt trygg och — vid äldre kärn lugn med de försäkringar som han gav i sitt svar, även när reaktorerna börjar kraftverk bli 20, 25 och kanske 30 år gamla.
Herr talman! Jag tror att vi aldrig skall känna oss helt trygga och lugna — då har vi slappnat i vår bevakning. Tvärtom måste uppmärksamheten hela tiden vara på topp för att man i tid skall kunna upptäcka risker och ständigt förbättra säkerheten. Vad jag har velat säga i mitt svar är att det system med återkommande säkerhetsgranskningar som kärnkraftinspektionen nu börjat tillämpa just syftar till detta. Det är ett sätt att komplettera — inte ersätta — det löpande uppföljningsoch översynsarbetet. Det är alltså en extra säkerhetsresurs, skulle man kunna säga. Systemet är avsett att leda till ett specifikt program för varje reaktor, där man kan ta hänsyn till de erfarenheter som man har fått just av en specifik reaktors drift. Här kan det skjutas in att just O 1-an har visat mycket goda driftsresultat. Vidare är systemet avsett att stimulera säkerhetsarbetet inom kraftföretagen och att få till stånd en systematisk avstämning av säkerhetsläget vid varje reaktor ungefär vart åttonde år. Och det skall ske en fortlöpande rapportering till regeringen. Detta är ett sätt att hela tiden hålla granskningsarbetet på en hög nivå och att se till att inga myndigheter och inga kraftföretag — och för den skull inte heller någon politiker — slappnar i sin övervakande och granskande funktion.
Herr talman! Den aktuella olyckan gäller som sagt O 1-an. Om jag kommer ihåg riktigt är det en kokarreaktor. Energiministern sade i sitt svar att olyckan inte berörde den nukleära delen, och det är väl riktigt. Detta — antändning av olja vid hög temperatur — kunde ha hänt i vilket värmekraftverk som helst. Men i en kokarreaktor kan det ju också komma ut radioaktivitet om det läcker ut ånga. I de två följande frågorna kommer det att tas upp att vi faktiskt har haft större problem med våra tryckvattenreaktorer här i landet, men det ingår inte i min fråga.

Herr talman! Oswald Söderqvist har frågat mig vilket som ställer sig billigast och minst riskabelt på lång sikt, att ladda eller inte ladda de tre återstående reaktorerna i det svenska kärnkraftsprogrammet. De tre återstående reaktorerna beräknas tillsammans producera ca 18 TWh el per år. Om denna produktion används till elvärme i hus som i dag uppvärms med hjälp av olja, ersätts ungefär 2,5 miljoner kubikmeter till en importkostnad av f. n. ca 4 200 milj.kr. per år. Driftskostnaderna i de tre reaktorerna uppgår till ca 6,9 öre kWh för omhändertagande av det högaktiva avfallet och för rivning av anläggningarna. Överföringskostnaderna på stamnätet och distributionskostnaderna för en abonnent som använder el i stället för olja uppgår inkl. förstärkningskostnader till ca 8 öre kWh eller ca 2 700 milj.kr. per år för den el som de tre reaktorerna beräknas producera. Kapitalkostnaderna utelämnas i denna beräkning, eftersom dessa måste bäras vare sig man laddar reaktorerna eller inte. Denna beräkning, som ger ett överskott på ca 1 500 milj.kr. per år, visar att det, då reaktorerna är byggda, är billigare att ta dem i drift än att inte göra det. Även om den el som de tre reaktorerna beräknas producera i stället värderas gentemot kostnaden för annan elproduktion, i koleller oljeeldade kraftverk, framstår det som billigare att ta reaktorerna i drift. Vad gäller frågan om vad som är minst riskabelt på lång sikt vill jag hänvisa till riksdagens beslut våren 1980. Enligt detta får högst 12 kärnkraftsblock användas under sin tekniska livslängd, som bedöms vara ca 25 år. Den sista reaktorn skall tas ur drift senast år 2010. Säkerhetsskäl skall avgöra i vilken ordningsföljd reaktorerna tas ur drift.

Herr talman! Jag tackar arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Det var ju en flott redovisning. Siffror radas upp. Men siffrorna är väl kända sedan lång tid tillbaka, och det värsta är att de innehåller luft. Arbetsmarknadsministern talar här om priset på kärnkraften, men vi vet ju ingenting om den saken. Arbetsmarknadsministern kan inte gå upp här och lämna några garantier t.ex. när det gäller de 1,7 öre som avsätts för att vi skall klara det framtida omhändertagandet av högaktivt avfall, avställning av reaktorerna eller rivning — om de nu skall rivas. Det går inte att på något som helst sätt beräkna detta. Vi vet ju inte vad det kommer att kosta, och det vet inte heller arbetsmarknadsministern. Det här är bara en summarisk beräkning. Man har sagt att det skall gå att klara det här med 1,7 öre/kWh i ersättning. Men vad vet vi om kostnaderna efter sekelskiftet? Jo, ingenting. Vivet ingenting om arbetskostnader eller maskinkostnader. Inte heller vet vi hur det kommer att gå med t.ex. avfallet och vad det kommer att kosta. Det här är en av de stora myterna i kärnkraftsdebatten och har alltså inget som helst värde när det gäller sådana här beräkningar. Talet om att det skulle bli en besparing på 1,5 miljarder kronor är alltså taget ur luften. Det finns ingen substans i de beräkningarna. Man kan naturligtvis också diskutera priset i övrigt när det gäller kärnkrafts-elen. Det går ju att göra andra beräkningar som visar att kärnkrafts-elen blir betydligt dyrare. Resultatet beror helt på hur man beräknar driftskostnader, anläggningskostnader etc. Nu säger arbetsmarknadsministern att kapitalkostnaderna inte är inräknade. Det kan kanske vara bekvämt, eftersom de är ganska intressanta i sammanhanget. Vad vi i stället kan konstatera är att vi har tre reaktorer som inte är laddade — kanske de snart bara är två, eftersom den tredje nu får laddas. Men det vore mycket bättre att inte ladda dessa. Därigenom skulle avfallsproduktionen minskas, och vi skulle således få mindre besvär med den. Vi skulle dessutom utan vidare klara vår elkonsumtion, om man gick in för att spara på el i stället för att som nu slösa på el. Man pumpar alltså in el i systemet för uppvärmning. Det måste ersättas någon gång efter sekelskiftet, eller kanske tidigare, när man tar reaktorerna ur drift. Den stora energifrågan i Sverige i dag är alltså hur detta skall ske. När det gäller säkerheten har jag inte fått något svar alls. Ett riksdagsbeslut i detta sammanhang gör ju varken till eller från. Säkerheten är dålig — det har framgått de senaste månaderna — och den blir kanske ännu sämre när reaktorerna åldras och nya problem uppstår.
Herr talman! Oswald Söderqvist säger att jag inte kan garantera att 1,7 öre räcker för att täcka kostnaderna för omhändertagande av avfallet. Det kan ju så vara. Men hur ser Oswald Söderqvists beräkning ut? Hur många ören är den riktiga siffran? Hur ser Oswald Söderqvists kalkyl ut? Oswald Söderqvist har ställt en fråga till mig om vilket jag tror är mest ekonomiskt fördelaktigt, att ladda eller inte ladda reaktorerna. Jag har gett ett svar, och jag har byggt under svaret med ganska utförliga beräkningar. Mot det står bara herr Söderqvists förnekanden, men så enkelt skall väl inte Oswald Söderqvist komma undan. Vilka är Oswald Söderqvists beräkningar? Oswald Söderqvist måste nog också redovisa de alternativa kostnaderna för olja, kol och andra energislag — som om de skulle vara lättare att få ett grepp om på andra sidan sekelskiftet än om kostnaderna för nedmontering och omhändertagande av avfallet. Alla kalkyler har naturligtvis osäkerhetsmarginaler, och det gäller att göra dem så små som möjligt. Även om man till den här kalkylen lägger en osäkerhetsmarginal på plus minus ganska många procent, har vi ju en bred marginal att röra oss inom, innan det skulle ställa sig ekonomiskt fördelaktigt att inte ta reaktorerna i drift. Vad till slut gäller kapitalkostnaderna säger Oswald Söderqvist att de är intressanta. Ja, det är de, men man kan inte komma till annan slutsats än att de endera tas med till samma kostnader i båda kalkylerna eller också utelämnas. Eftersom de är desamma kan vi alltså utelämna dem och titta på skillnaderna. Det är en ganska elementär uppgift när man gör en kalkyl, Oswald Söderqvist.
Herr talman! Det här som arbetsmarknadsministern lägger fram låter väldigt flott och självsäkert. Och det visar ju att vad jag har sagt är rätt — arbetsmarknadsministern kan inte redovisa en kalkyl och säga: Så här är det. Det kan ingen — inte jag heller. Jag har aldrig påstått att det finns någon möjlighet för vare sig mig, arbetsmarknadsministern eller någon annan att redovisa vad det kommer att kosta att klara avvecklingen av kärnkraften, tillvaratagandet av avfallet, förvaringen av det, avställningen, isoleringen och en eventuell rivning av kärnkraftverken. Vad vi kan konstatera är att det gäller kostnader som kommer att drabba framtiden i hundratals år. Det är helt förmätet av arbetsmarknadsministern, regeringen och andra kärnkraftsförespråkare att över huvud taget vara så fräcka att ni stiger fram och presenterar en kalkyl, där ni påstår att 1,7 öre på en viss elproduktion kommer att räcka för att täcka dessa kostnader. Det är meningslöst att göra sådana kalkyler och jämföra med andra bränslen, för dem kan vi beräkna, Ingemar Eliasson. Vad oljan kommer att kosta kan vi med något så när god säkerhet beräkna. Vi kan göra kalkyler beträffande andra bränslen också, men när det gäller kärnkraften i det oerhört långa tidsperspektiv som det där hela tiden har rört sig om kan ingen ekonom, ingen tekniker, ingen över huvud taget göra någon beräkning. Det märkliga med kärnkraftsdebatten i Sverige är att Ingemar Eliasson och hans parti och andra kärnkraftsförespråkare alltid har kunnat göra beräkningar och kunnat säga: Så här är det. — Det är ett stort bedrägeri mot den svenska allmänheten.
Herr talman! Oswald Söderqvist vet vad oljan kommer att kosta i framtiden. Utmärkt! Jag skall i fortsättningen hänvisa alla som ställer den frågan till oraklet Söderqvist. Det är bra att veta att vi alla fall har sakkunskap att tillgå på ett område. Ingen kan redovisa vad svaret är på den fråga som Oswald Söderqvist ställer, fick vi veta. Då måste jag fråga: Varför ställer då Oswald Söderqvist frågan? Jag måste utgå ifrån, herr talman, att den som ställer en fråga här i riksdagen är seriös, dvs. både att frågan är seriös och att den som frågar vill ha ett seriöst svar. Därför har vi lagt ned en viss möda på att så långt det är möjligt ge ett korrekt svar på Oswald Söderqvists fråga. Nu beklagar jag, herr talman, att vi har lagt ner det arbetet, för det var inte det som Oswald Söderqvist var ute efter. Det finns naturligtvis osäkerhetsmarginaler i en sådan här kalkyl. Men vi har utgått från vad man i dag vet, och när det gäller den del av elpriset som sätts av för hantering av använt kärnbränsle är beslutet fattat. Det är ganska lätt att lyfta in den summan i kalkylen. Något annat kan vi inte utgå från. Men eftersom Oswald Söderqvist inte ville ha ett svar på frågan, skall jag naturligtvis inte förlänga debatten.
Herr talman! Det var en mycket bra motfråga som arbetsmarknadsministern ställde. Jag har ställt min fråga just för att visa att det inte går att svara på den här typen av frågor. Man har inga säkra uppgifter, utan det är hugskott och mytbildning. Till skillnad från vad som gäller för kärnkraft, där det eventuellt tillkommer kostnader för upparbetning av avfall etc., vet vi att vi för t.ex. olja inte har några sådana problem. Där kommer det inte att bli några avfallskostnader, som ingen kan beräkna. Det vet vi. Vi vet också att vi inom överskådlig tid till viss del måste lita till oljeförbrukning i vår energibalans. Men så som debatten nu förs tycks det nästan vara fråga om att ersätta olja med kärnkraft — med de mycket stora osäkerhetsmoment som är förknippade med den. Det finns andra alternativ än kärnkraft, det finns andra alternativ än olja, men det är inte intressant för Ingemar Eliasson och de andra som vill bygga ut kärnkraften i Sverige. Därför har vi fått den energipolitik som vi har — den har drivits fram och problemen har framställts för den svenska opinionen på ett sätt som jag inte kan betrakta som annat än bedrägligt.
Herr talman! Jag hade lovat att avsluta debatten, men eftersom Oswald Söderqvist sprider en villfarelse måste jag ändå få göra en korrigering. Oswald Söderqvist säger att oljan inte har något avfall. Svavlet är ett ganska stort problem, Oswald Söderqvist. Vi lägger och kommer att lägga ned ganska många miljoner kronor i Sverige på att ta hand om det avfallet. Jag hoppas att den kostnaden är inräknad i den kalkyl som Oswald Söderqvist väl så småningom upprättar som svar på den fråga han själv har ställt.
Herr talman! Jag tänker inte försöka upprätta någon kalkyl, eftersom det är omöjligt. Det vet arbetsmarknadsministern och regeringen i övrigt, men ni går ut och försöker få folk att tro att det går att göra kalkyler. Det finns olägenheter och avfallsproblem förknippade med andra energislag. Men till skillnad från vad som gäller för kärnkraftsavfall vet vi hur avfallsproblemen för övriga energislag skall lösas, också när det gäller svavlet. Det finns tekniska lösningar, som går att genomföra om man vill satsa resurser. Men det finns inga tekniska lösningar på kärnkraftens avfallsproblem. Det är den enkla och klara sanningen, och från den skall inte Ingemar Eliasson försöka glida undan i den här debatten.

Herr talman! Marie-Ann Johansson har frågat mig om jag anser det ur säkerhetssynpunkt försvarbart att driva kärnkraftverk som är behäftade med skador. Driften vid kärnkraftverken förutsätter tillstånd enligt atomenergilagen . Fråga om tillstånd prövas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringen har hittills när den meddelat tillstånd enligt atomenergilagen överlåtit till tillsynsmyndigheten att uppställa de ytterligare villkor som säkerheten kräver eller som i övrigt är påkallade från allmän synpunkt. Sådana villkor får ställas upp även senare under tillståndets giltighetstid. Statens kärnkraftinspektion är tillsynsmyndighet för kärnkraftanläggningar. Den följer fortlöpande driften och kontrollerar att säkerhetskraven uppfylls. Vid störningar i driften eller andra förändringar av betydelse för säkerheten har inspektionen, som jag nyss nämnt, möjlighet att ställa upp ytterligare villkor för driften. Sådana villkor formuleras med hänsyn till störningens art och omfattning i det enskilda fallet. En utgångspunkt är att anläggningen med de tillkommande villkoren kan drivas utan att de normalt gällande säkerhetskraven åsidosätts. Statens strålskyddsinstitut får utöver sådana villkor, som jag har nämnt, meddela ytterligare föreskrifter som erfordras för strålskyddet, bl.a. avseende arbetarskyddet. Av vad jag nu har anfört framgår att frågan huruvida det är lämpligt att driva ett skadat kärnkraftverk får bedömas med hänsyn till omständigheterna i varje enskilt fall. Denna bedömning ankommer i första hand på tillsynsmyndigheterna, statens kärnkraftinspektion och statens strålskyddsinstitut.

Herr talman! I den svenska kärnkraftshanteringen har man ofta berömt sig av att sätta säkerheten främst. Vi har en villkorslag, som i alla fall skall innebära — även om den kanske inte alltid gör det — att kärnkraftverk, vilkas avfall inte kan lagras på ett tillfredsställande sätt, inte får laddas. Man skulle kanske önska att vi också hade en lag som förbjöd drift av kärnkraftverk som är skadade eller behäftade med fel. Hade vi haft det hade jag inte behövt ställa den här frågan. Två reaktorer, 3 och 4, vid Ringhals söder om Göteborg är behäftade med konstruktionsfel. Ringhals 3 havererade i höstas och fick tas ur drift. Det visade sig att ånggeneratorerna var felkonstruerade. I samtliga generatorer kan strömningsvibrationer skaka sönder tuber som innehåller radioaktiv ånga. Det visade sig också att den ännu oladdade Ringhals 4 hade samma typ av generatorer, med samma felkonstruktion. Ringhals 3 har stått stilla sedan haveriet, och Ringhals 4 har inte fått laddningstillstånd. Nu har dock statens kärnkraftinspektion givit tillstånd att starta Ringhals 3 för drift med reducerad effekt, 40 20. Ringhals 4 får laddas och köras med 20 96 effekt — detta trots att felen inte är åtgärdade. Det är här min fråga till energiministern kommer in i bilden. Vad jag ville veta var regeringens principiella inställning till att driva kärnkraftverk som är behäftade med skador. Jag tackar för svaret. Det innebär att energiministern inte har några principiella invändningar mot att skadade kärnkraftverk drivs. Det får bedömas från fall till fall. För att då ta fallet Ringhals menar jag att den typ av äventyr som man nu ger sig in på borde ha stoppats av regeringen. Det finns inga energipolitiska skäl att starta driften redan nu. Vi har energi så att vi klarar oss. SKI:s tillstånd vilar enligt min mening på mer eller mindre osäkra bedömningar om att detta kommer att gå bra och inte kommer att innebära några nya haverier, men några absoluta garantier finns inte. Enligt tidningsuppgifter var SKI för någon månad sedan inne på att ge tillstånd för drift med 10-15 96 effekt i några månader. Det är därför märkligt att man nu ger tillstånd till drift med 40 96 effekt för Ringhals 3 och 20 96 för Ringhals 4. Min uppfattning är allstå att laddningstillstånd i dagens läge inte bör ges för R 3 och R 4. Jag vill sluta med att fråga om jag kan tolka energiministerns svar så att regeringens uppfattning är den motsatta, att man kan ge tillstånd? Eller avser regeringen att vidta några åtgärder i just det här speciella fallet?
Herr talman! Den fråga som Marie-Ann Johansson nu ställer är densamma som ställdes i den ursprungliga frågan. Svaret är också detsamma. Myndigheten på området har att självständigt ta ställning från fall till fall och gör det med stor omsorg. Den myndighetsutövningen kommer regeringen inte att blanda sig i. Vill myndigheten föra upp frågan till regeringen kan den göra det. Men vi har fullt förtroende för myndighetens sätt att hantera de här frågorna.
Herr talman! Nu var det inte riktigt samma fråga jag ställde nyss. Jag ställde ursprungligen en principiell fråga, och jag fick svaret att bedömningen skulle ske från fall till fall, och då är jag naturligtvis intresserad av fallet 2 Riksdagens protokoll 1981/82:107-111 Ringhals, som nu är aktuellt — man avser där att köra i gång kärnkraftverk som är skadade utan att ha några fullständiga garantier för att det inte kommer att ske några nya haverier. Jag tycker det är mycket märkligt att regeringen inte anser sig ha någon initiativrätt i den här frågan. Man menar att kärnkraftsinspektionen skall höra av sig till regeringen om den vill ha någon bedömning från regeringens sida. Jag tycker verkligen det är mycket allvarligt att regeringen inte själv kan ta initiativ, om man nu skulle dela min uppfattning att det är oförsvarligt att nu starta dessa kärnkraftverk. Det behövs inte från energisynpunkt. Det är alltså ett ekonomiskt spel där man sätter säkerhet och människors hälsa i fara. De stråldoser som gick ut vid det förra haveriet var visserligen ofarliga, men det är ingenting som säger att det går så, om det inträffar nya haverier när man nu kör i gång igen. Jag tycker verkligen att regeringen smiter undan från sitt ansvar. Det kan inte vara så att regeringen inte har rätt att ta några egna initiativ i denna fråga — det hoppas jag verkligen att Ingemar Eliasson kan svara mig på.

Herr talman! Sten Svensson har frågat om jag är beredd att ta initiativ till en regeringens omprövning av beslutet om bildande av naturreservatet Sydbillingens platå för det fall att lämplig ersättningsmark inte kan erbjudas. I sitt beslut om naturreservatet uppdrog regeringen åt länsstyrelsen att ytterligare utreda frågan om ersättningsmark för att genomföra erforderliga markbyten. I den mån förutsättningar för markbyte saknas kan, enligt vad som anförs i beslutet, länsstyrelsen jämlikt 12 § naturvårdslagen ta upp frågan om upphävande av reservatsbeslutet såvitt rör visst område. Något initiativ från min sida är inte aktuellt.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

LRF:s länsförbund i Skaraborgs län fick en skrivelse, daterad den 8 mars 1982, där föredraganden Einar Herlitz säger bl.a. följande: ”Det har uppdragits åt mig att snabbt besvara Ert brev angående innebörden av regeringens beslut om Sydbillingen. Tyvärr måste svaret bli tämligen intetsägande. Det är knappast möjligt att nu göra en auktoritativ tolkning av beslutet. Innebörden visar sig då beslutet tillämpas genom länsstyrelseavgöranden och — om dessa överklagas — genom nya beslut av regeringen.” Vid ett informationsmöte den 10 mars i år, som länsstyrelsen hade inbjudit till, fick markägarna bekräftelse på att man inte kan påräkna ersättningsmark till alla som önskar sådan. Jag har frågat jordbruksministern om regeringen är beredd att ompröva reservatsbeslutet. Jordbruksministern svarar att han inte vill ta något initiativ i detta läge. Jag tycker det är beklagligt. Även besparingsskäl talar för en omprövning. Regeringen har ju i övrigt inte varit särskilt framgångsrik när det gäller att nå de angelägna sparmålen, och den bör därför ta till vara varje möjlighet. En sådan finns här. Om nu länsstyrelsen ger dispens i samtliga fall och alla dessa beslut överklagas, då får ju regeringen ändå ta ställning i frågan. Vad gör regeringen då?
Herr talman! Detta är såvitt jag vet första gången som jag och regeringen har blivit klandrade för att vi ger ett för snabbt svar. Anledningen till att jag uppdrog åt en medarbetare i departementet att omgående svara på den skrivelse som hade kommit in var att man uttryckligen hade önskat ett snabbt svar. Det svaret fick man redan efter ett par dagar. Så till frågan om vad regeringen kommer att göra om länsstyrelsen upphäver reservatet och naturvårdsverket överklagar. Det är helt omöjligt att besvara den frågan nu. Regeringens bedömning måste grundas på de fakta som kommer att redovisas i ärendet. Eftersom det nu inte finns ett aktuellt ärende, finns det heller inga ställningstaganden att göra.
Herr talman! Får jag först erinra jordbruksministern om att denna fråga har varit aktuell under hela nio år. Så lång tid har berörda markägare fått leva med det här problemet. Osäkerheten kvarstår beträffande deras framtid. Vid besök i länet har jordbruksministern antytt att valet kommer att stå mellan ersättningsmark och rätten att bruka skogen. Eller är det jordbruksministerns mening att de som inte kan erbjudas ersättningsmark skall tvingas sälja? Förstår inte jordbruksministern att han måste kunna ge klara besked på den punkten? Jag vill påminna om att inom den västra delen på ca 470 hektar finns enligt länsstyrelsens beräkningar 27 markägare, som också blir berörda av Hornborgasjöns restaurering. De kan således komma att hamna i den situationen att de tvingas avstå skog till naturreservatet på Sydbillingen och åkermark till höjningen av vattennivån i Hornborgasjön. Därmed blir sysselsättningsunderlaget alltmer beskuret, och risken är stor för att dessa familjejordbruk inte kan bestå såsom bärkraftiga enheter i framtiden. Vad jag har velat understryka med att framföra dessa synpunkter är att markägarna inte är intresserade av kontanta ersättningar, eftersom dessa kommer att ätas upp av skatter och inflation. Markägarna vill ha sitt sysselsättningsunderlag tryggat för framtiden, så att brukningsenheterna även kan gå över till nästa generation. Det är detta det handlar om. Det borde verkligen innebära att jordbruksministern mer på allvar tar och ser på denna fråga.
Herr talman! Jag försäkrar Sten Svensson att jag tar denna fråga på allvar. Men jag har svårt att förlika mig med att Sten Svensson politiserar frågan på detta sätt. Han gör det genom att säga att det enligt moderaterna inte skall bildas några naturreservat. Det finns inte heller anledning, säger han, att som man i regeringsbeslutet har gjort gå så långt att regeringen undersöker möjligheterna att få ersättningsmark. Att regeringen gjort så i detta fall borde Sten Svensson vara nöjd med. För att reservatsbeslutet skall upphävas kräver lagen att det finns synnerliga skäl. Sådana skäl kan enligt regeringsbeslutet vara att förutsättningar för markbyte saknas. De markbyten som avses i beslutet är sådana som medverkar till att grundvalen för försörjningen för berörda jordoch skogsbrukare på Sydbillingen inte rubbas. Det är inte första gången jag säger detta. Sten Svensson borde ha förstått det för länge sedan.
Herr talman! Nej, jag är inte ute efter att politisera. Jag menar bara att de markägare som vill veta hur framtiden kommer att se ut för deras brukningsenheter rimligen bör få besked om hur det kommer att förhålla sig. Här får man tydligen avvakta länsstyrelsens behandling av ärendet. Sedan sker överklagande till regeringen, och man vet inte vad regeringen kommer att säga. Det hade varit bättre om jordbruksministern redan nu förklarat att det, om länsstyrelsen i detta fall beviljar dispens, får bero med detta. Det hade inneburit ett klart besked, nämligen att det inte skall bli något reservat på området om man inte kan skaffa ersättningsmark. Det hade varit ett rejält besked, och det är det beskedet som jag är ute efter.
Herr talman! Sten Svensson har inte ens läst regeringens beslut. Vad vi nu väntar på är att utredningen om ersättningsmark skall bli färdig. Därefter finns alla kort på bordet.
Herr talman! Jag vill påminna om att länsstyrelsen fattade ett beslut, där man gjorde avvägningar mellan de motstridiga intressen som har stått mot varandra under flera år i denna fråga. Länsstyrelsen räknade med att detta beslut skulle stå sig på regeringsnivå. Nu blev detta inte fallet, utan regeringen lade till det västra området. Därmed har regeringen försatt sig i den situation som jordbruksministern nu kritiserar mig för att jag har tagit
Herr talman! Det väsentliga är ju vad som kommer att hända då man konstaterar att det inte finns någon ersättningsmark. Vi vet redan nu att svårigheterna är stora, och jag tycker inte att det är lämpligt att markägarna skall få sväva i så stor ovisshet och avvakta regeringens framtida ställningstaganden till de överklaganden som kommer med anledning av de dispenser som länsstyrelsen kommer att ge.
Herr talman! Nå, det var en framgång, att det väsentliga är vad som kommer att hända! Låt oss vänta tills vi får alla fakta på bordet, så kan vi diskutera den saken.
Herr talman! Markägarna hade varit bäst betjänta av ett klart besked redan nu i den frågan.

Herr talman! Ingemar Hallenius har frågat mig om jag är beredd att ge en redovisning för de skäl som erfordras för att en avveckling av statens hyresbostäder i vissa fall ej bör ske. De bostadsförvaltande myndigheterna skall enligt riksdagens beslut med anledning av propositionen om avveckling av statens bestånd av uthyrningsbostäder m.m. göra en genomgång av sitt bostadsbestånd och analysera de problem som finns. Därefter skall en avvecklingsplan upprättas med sikte på att avvecklingen genomförs så snabbt som det bl.a. av administrativa skäl är möjligt. Inför varje avvecklingsbeslut måste en prövning göras i det enskilda fallet, eftersom det kan finnas omständigheter som medför att en avveckling inte är möjlig eller lämplig. Det är de bostadsförvaltande myndigheterna som skall göra denna prövning. Jag utgår ifrån att myndigheternas avvecklingsplanering kommer att visa vilka problem som kan vara aktuella i sammanhanget. Jag anser att några särskilda skäl inte kan anges i förväg. De bostadsförvaltande myndigheterna skall nämligen enligt regeringens föreskrifter i sina anslagsframställningar redovisa hur avvecklingen genomförs. 21 Först när dessa redovisningar kommer in till regeringen finns det möjlighet att överblicka vilka problem som finns och vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Olof Johansson för svaret på min fråga. I svaret understryks att inför varje avvecklingsbeslut måste en prövning göras i det enskilda fallet, eftersom det kan finnas omständigheter som medför att en avveckling inte är möjlig eller lämplig. Det är angeläget att den bostadsförvaltande myndigheten är medveten om att i vissa fall en avveckling av statens hyresbostäder inte är vare sig möjlig eller lämplig. Risken är annars att den bostadsförvaltande myndigheten alltför restriktivt tolkar riksdagens beslut och inte tar tillräcklig hänsyn i de fall där det är nödvändigt att staten även i fortsättningen äger hyresbostäder. Där det finns speciella skäl skall alltså staten behålla sina hyreslägenheter. Detta måste i hög grad gälla försvarets bostäder vid Skaraborgs flygflottilj, F7i Såtenäs. Ur såväl service-, rekryteringssom beredskapssynpunkt är det mycket angeläget att dessa kan bibehållas som personalbostäder. Det rör sig om 145 lägenheter inom flottiljens område eller i dess närhet. På grund av närheten till flottiljen är det inte lämpligt att försälja dessa. De boende inom detta område slår entydigt vakt om sin boendemiljö; detta framgår av en enkät som gjorts. Av 155 utsända frågeformulär har inkommit 140 svar. Av svaren framgår att 53,5 90 bott lång tid i området, i regel över 15 år. 86 anser att bullret inte upplevs som störande. Bara två uppger att de vill flytta. Nära till arbetet och miljön med närhet till sjö och skog redovisas som uppenbara fördelar. Det är väl ganska få bostadsområden som kan uppvisa en så positiv syn från de boende. Ur beredskapssynpunkt är det också angeläget att ha en så stor del som möjligt av personalen boende nära flottiljen. Man kan därigenom hålla en snabb och hög beredskap. Även ur rekryteringssynpunkt är det angeläget att bostadsmöjligheter finns i närheten av flottiljen. Under senare år har kraven på att få bostad nära flottiljen ökat. Även ur samhällsekonomisk synpunkt måste det vara angeläget att kunna tillvarata och utnyttja det kapital som är nedlagt i dessa bostadsområden. Flottiljen är en landsbygdsflottilj som mer än andra försvarsenheter är beroende av verksamheten närliggande personalbostäder. De särpräglade förhållanden som här råder är starka skäl för att den bostadsförvaltande myndigheten, i det här fallet fortifikationsförvaltningen, skall ta hänsyn till detta i sin bedömning. Regeringen har ju att göra den slutgiltiga bedömningen, men jag anser att den bostadsförvaltande myndigheten bör beakta att det finns skäl som gör att staten i vissa fall skall ha kvar sina hyresbostäder.

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om jag är beredd att ta något initiativ för att få till stånd någon form av dispens från det av riksdagen den 21 maj 1981 fattade beslutet om avveckling av statens bestånd av uthyrningsbostäder m.m., när det gäller det stora antalet bostäder vid F7 i Såtenäs. Regeringen har med anledning av riksdagens beslut uppdragit åt de fastighetsförvaltande myndigheterna, däribland fortifikationsförvaltningen, att så skyndsamt som möjligt genomföra beslutet. Inom fortifikationsförvaltningen är en särskild arbetsgrupp tillsatt för avvecklingen. Arbetet bedrivs så att en avvecklingsplan görs upp för varje förband eller garnison där det finns bostäder som tillhör försvarsmakten. Vid uppgörandet av dessa planer ges representanter för de militära staberna, berörda förband och personalens organisationer tillfälle att lägga fram sina synpunkter. Jag räknar med att fortifikationsförvaltningen under år 1983 kommer att kunna redovisa en samlad avvecklingsplan för hela försvarsmaktens bostadsbestånd. I samband därmed torde komma att närmare belysas de problem som kan uppkomma i samband med avvecklingen bl.a. för den berörda personalen. Jag anser att det skulle vara fel av mig att mitt under pågående utredningsarbete göra någon utfästelse eller något uttalande om hur eventuella problem i samband med avveckling av bostäderna vid F 7 skall kunna lösas. Jag är därför f. n. inte beredd att ta något initiativ i den av Sten Svensson angivna riktningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Alldeles nyss har min kollega på Skaraborgsbänken Ingemar Hallenius gjort en faktaredovisning, och jag behöver inte ta kammarens tid i anspråk med att upprepa den, även om jag för min del ställde denna fråga några dagar tidigare och får mitt svar senare. Jag vill instämma i den redovisning han gjorde. Försvaret förvaltar ca 1 900 familjebostäder av statens totala innehav av ca 10 500. Det antal som finns i Såtenäs kan beräknas uppgå till omkring 10 26 av försvarets innehav. Det torde såvitt jag vet vara försvarets största bestånd samlat på en plats, möjligen kan Boden ta upp tävlan. För någon tid sedan besökte riksdagens försvarsutskott Såtenäs. Enligt min tolkning av vad massmedia då uppgav uttryckte man sig då mycket negativt om planerna på en avveckling av dessa bostäder. Det är naturligt med utgångspunkt i våra försvarspolitiska målsättningar att man tar upp denna fråga. Enligt min mening får dessa synpunkter ta över i den uppkomna 5 situationen, och därför har jag ansett det värdefullt att få ett uttalande från försvarsministern i detta hänseende. Det är t.ex. viktigt att ärendet inte får utvecklas därhän att den tänkta Jag konstaterar att försvarsministern inte vill ta något initiativ, men jag vill ändå ställa en fråga. Jag utgår från att försvarsministern kommer att följa det fortsatta utredningsarbetet.

Herr talman! Anledningen till att regeringen lade fram propositionen i dessa frågor var speciellt de ekonomiska synpunkter som då var styrande. Det har ju ansetts att det inte är ekonomiskt försvarbart att staten i fortsättningen behåller sina uthyrningsfastigheter. Man beräknar förlusten per år för försvaret för dess underhåll och förvaltning av bostäderna till ca 8-10 milj.kr., detta utan att kostnaderna för den centrala förvaltningen har räknats in. För försvarets del bör sålunda den beslutade avvecklingen kunna leda till en ansenlig besparing, vilket ju är viktigt i dessa tider, såsom Sten Svensson är väl medveten om. Det handlingsmönster som vi nu har att följa är att vederbörande myndighet fullföljer den utredning som den blivit ålagd att göra och kommer in med sin plan för avvecklingen. Därefter får regeringen ta ställning.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för dessa kompletterande synpunkter. Jag vill på intet vis ifrågasätta principbeslutet som sådant här i riksdagen. Det har vi ju varit med om att fatta. Och det är, som här framhålls, viktigt att vi utnyttjar varje möjlighet till besparingar i de offentliga utgifterna. På den punkten är vi således helt överens. Men så uppkommer situationer där man måste göra avvägningar och fundera över om det verkligen blir en total samhällsekonomisk besparing. Just ett sådant unikt fall utgör Såtenäs. Vilka blir konsekvenserna för berörda kommuner? Vilken följdverkan uppstår på andra områden om man göringreppi en sådan unik miljö? Vad händer med underlaget för den handel som förekommer och för den samhällsservice som är etablerad i Såtenäs? Dessa saker måste man fundera över, och den ena besparingsåtgärden måste därvid vägas emot den andra, så att man ser vad totaleffekten blir. Det är viktigt att här säkerställa en lösning som gör att garnisonen vid Såtenäs har förutsättningar att finnas kvar i den omfattning som vi har tänkt oss och att man också har de möjligheter till lokalisering av flygtransportsdivisionen till Såtenäs som vi har efterlyst tidigare.

Herr talman! När vi nu går att behandla jordbruksutskottets betänkande om den del av statsbudgeten för budgetåret 1982/83 som avser jordbruksdepartementets verksamhetsområde, kan det väl inledningsvis vara anledning att konstatera att också jordbruksministerns fögderi råkat illa ut under den politik som förts av de borgerliga regeringarna. Det är sålunda snart bara jordbruksministern och centerpartiet som inte tycks inse att grunden för den jordbrukspolitik som riksdagen uttalade sig för i 1977 års beslut i långa stycken raserats av den ekonomiska politik jordbruksministern själv varit med om att utforma. I budgeten avspeglar sig denna politik bl.a. genom sänkta livsmedelssubventioner, vilket i sin tur medverkat till att matpriserna rusat i höjden. Konsumenterna tvingas dra åt svångremmen, och jordbruket får bekymmer med överskottsproduktionen. Vi socialdemokrater anser att det är angeläget att vi nu så snart som möjligt försöker skapa oss en bild av vilka konsekvenser för såväl jordbrukare som konsumenter den här utvecklingen haft och kan få. Det finns många frågetecken när det gäller jordbrukspolitik och livsmedelsförsörjning som måste rätas ut efter de borgerliga regeringsåren. Det motiverar enligt vår mening en ny jordbruksutredning, som också bör vidgas till att omfatta livsmedelspolitiken i stort, vilket innebär att också förädlingsoch distributionsledet måste tas med i bilden. Till dessa viktiga frågor får vi emellertid möjlighet att återkomma, när vårt motionskrav om en ny jordbruksutredning skall behandlas här i riksdagen. När det gäller jordbruket är det egentligen bara anslaget till skördeskadefonden som förorsakat några reservationer till utskottsbetänkandet. Då det finns en behållning i fonden på 425 miljoner, en ränteinkomst för 1981 på 60 miljoner och en sammantagen utbetalning under de senaste fem åren på 242 miljoner, har vi socialdemokrater inte funnit anledning att i nuvarande ekonomiska läge anslå ytterligare medel till fonden. Den ståndpunkten har Nr 107 fått majoritet i utskottet. Centerpartiet och folkpartiet har reserverat sig för Torsdagen den ett plus på 15 miljoner och moderaterna för plus 3 miljoner till redan 25 mars 1982 befintliga 425 miljoner. Man torde kunna säga att moderaterna, trots sin dokumenterade sparvilja, inte nått ända fram på den här punkten, även om Anslag inom jorddet var skrattretande nära. Jag yrkar bifall till utskottets förslag. bruksdepartemen Skogsnäringen väger tungt i vårt lands ekonomi och spelar i stora delar av — ;ots verksamhetslandet en avgörande roll för sysselsättning och regionalpolitik. Många orter område och kommuner står och faller med skogsnäringen. Där kan nedläggningar, driftsinskränkningar och andra personalminskningar i skogsindustri och skogsbruk få förödande konsekvenser. Där upplevs den brist på skogsråvara som vi redan nu har känning av som ett allvarligt hot mot sysselsättning och trygghet. Ett av de kännbaraste bakslagen som drabbat svensk ekonomi under de borgerliga regeringsåren är utan tvivel att svensk skogsindustri trots goda konjunkturer inte kunnat utnyttja sin produktionskapacitet på grund av för låg avverkning i skogsbruket. Av samma skäl har de miljardsatsningar som gjorts av staten för att rekonstruera konkurshotade skogsägarindustriföretag och rädda angelägna arbetstillfällen avsevärt försvårats. I den proposition om industripolitikens inriktning som industriminister Åsling levererade till riksdagen i fjol redovisade han hur problemen med virkesförsörjningen kvarstod trots skattelättnader och olika bidragsformer som genomförts till förmån för skogsägarna och trots högre virkespriser. Enligt beräkningar som hade gjorts inom industridepartementet gick Sverige åren 1979 och 1980 till följd av virkesbristen miste om exportinkomster på totalt 4 å 6 miljarder kronor. Industriministern konstaterade i propositionen att statsmakterna måste vara beredda till kraftfulla ingripanden för att i ett längre perspektiv maximera de samhällsekonomiska intäkterna från skogssektorn. Han fann emellertid anledning att avvakta virkesförsörjningsutredningens förslag i dessa frågor, innan mera genomgripande åtgärder skulle vidtas. Följden av råvarubristen har sålunda blivit att Sverige årligen har gått miste om exportinkomster på åtskilliga miljarder. Till detta kommer att den svenska skogsindustrin tvingats till en kraftigt ökad virkesimport. Importvärdet uppgick 1980 till 600 milj.kr. För år 1981 väntas importvärdet ha ökat till 1,5 miljarder kronor. Förutom den onödiga belastning på vår bytesbalans som detta innebär, påverkar den dyra importen lönsamheten och överlevnadsmöjligheterna för många företag. Råvarubristen har dessutom medfört nedläggningar av företag med ökad arbetslöshet som följd, ofta på orter utan alternativ sysselsättning. Detta sker i den svåra ekonomiska situation som landet befinner sig i. Dess värre konstaterar regeringens egen långtidsutredning att någon bättring inte är att vänta med den politik som förs.

Att inte utnyttja denna möjlighet skulle vara samhällsekonomiskt mycket kostsamt. Vår bedömning är emellertid att det är stor risk att de åtgärder som hittills vidtagits för att stimulera virkesutbudet kommer att visa sig otillräckliga för att säkerställa skogsindustrins råvarubehov.” Socialdemokratin och löntagarorganisationerna förutsåg de här problemen. Vi arbetade för att få fram ett samlat handlingsprogram för hela skogsnäringen, för såväl skogsbruk som skogsindustri. Vi såg framför oss att den väntade virkessvackan längre fram skulle komma att innebära risker för en planlös utslagning av skogsindustrin, på tvärs bl.a. mot våra regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska mål. Vi krävde att regeringen skulle ta sitt ansvar för att i samverkan mellan staten, företagen och de fackliga organisationerna fullfölja arbetet på ett sådant handlingsprogram. De borgerliga regeringarna har avvisat våra krav. Det här var frågor som branschen skulle sköta, ansåg man. Vi är av den uppfattningen att många av de kaotiska förhållanden som vi fått uppleva inom skogsnäringen under de borgerliga regeringsåren kunde ha undvikits, om man hade följt vårt råd. Stora förluster för folkhushållet hade kunnat undvikas, marknadsandelar hade kunnat försvaras och kanske utökas och värdefulla arbetstillfällen hade kunnat säkras, om inte regeringen så passivt hade accepterat en orimligt låg avverkning från vissa skogsägares sida. Eftersom vi bedömer att virkesbristen kommer att vara latent och att många problem återstår att lösa för svensk skogsindustri, kommer en socialdemokratisk regering att genomföra sina förslag om ett handlingsprogram för skogsnäringen. I den situation som vi nu har vill vi socialdemokrater av naturliga skäl medverka till att göra vad som över huvud taget är möjligt för att motverka de problem som bristen på råvara fortlöpande kan skapa. Vi har tagit fasta på virkesförsörjningsutredningens förslag, vilket avspeglar sig i våra reservationer när det gäller budgetens anslag till olika skogspolitiska åtgärder. Vi ser i ett stödoch avgiftssystem ekonomiska styrmedel som skulle kunna etableras på ett sätt som ger stimulans till den aktive skogsbrukaren som avverkar i rimlig omfattning och gör det ekonomiskt ofördelaktigt att inte avverka. Jag är angelägen om att framhålla att många skogsägare sköter sin skog bra och avverkar i rimlig omfattning. Jag vet att dessa skogsägare inte längre vill klä skott för de försumliga. De förstår att folk inte skall behöva kastas ut i arbetslöshet för att vissa skogsägare, av privatekonomiska skäl, inte tar sitt ansvar för vår råvaruförsörjning. De förstår att denna misshushållning med våra möjligheter ytterst drabbar oss alla. Vad jag inte kan begripa är att regeringen envisas med att hålla de passiva skogsägarna om ryggen. Det är osolidariskt mot de många skogsägare som tar sitt ansvar. Det är osolidariskt mot samhället. Enligt vad som framgick av Nr 107 en diskussion under skogsveckan avser regeringen uppenbarligen inte ens att Torsdagen den genomföra de måttliga krav på minimiavverkning som en nära nog enhällig 25 mars 1982 virkesförsörjningsutredning har uttalat sig för. Ien situation när stora satsningar på skogsvård, byggande av skogsbilvägar Anslag inom jordoch andra åtgärder till skogsbrukets fromma är utomordentligt angelägna, bruksdepartemenväljer regeringen dessutom att sänka skogsvårdsavgiften och begränsar = jos verksamhetsdärmed de resurser som kan ställas till förfogande för viktiga åtgärder på — område Vi socialdemokrater har valt den motsatta vägen. Jan Fransson kommer att närmare motivera våra reservationer, i vilka vi har redovisat våra förslag till en aktiv skogspolitik. Det andra stora blocket i de socialdemokratiska reservationerna gäller miljövården. Att trygga alla människors rätt till en god livsmiljö i arbetet, i bostaden och under fritiden är ett övergripande mål för socialdemokratisk miljöpolitik. Vi konstaterar hur dessa mål löper risken att pressas tillbaka, som en konsekvens av försämringarna i vårt lands ekonomi. Företag på företag använder arbetslöshet som ett hot för att komma undan angelägna miljövårdskrav. Kommunerna värjer sig för miljövårdskostnader med hänvisning till regeringens ingrepp i den kommunala ekonomin. Sambandet mellan en aktiv politik för sysselsättning och ekonomisk utveckling och möjligheterna att driva en framgångsrik miljöpolitik framstår nu i öppen dager. Socialdemokratin anser att vi även i en bekymmersam ekonomisk situation måste prioritera miljövården högt. Förutom att vi i vår stora partimotion om miljöfrågor redovisar ett omfattande åtgärdsprogram, har vi också i anslutning till budgetpropositionen sökt tillvarata varje möjlighet att skapa resurser för att tillgodose de mest angelägna miljöpolitiska kraven. Maj Britt Theorin kommer i sitt anförande här senare att motivera våra reservationer i det sammanhanget. Sammanfattningsvis, herr talman! Knapphetens kalla stjärna lyser också över anslagen under jordbrukets huvudtitel. Jordbruksministern skulle emellertid genom att visa mera handlingskraft, inte minst på skogspolitikens område, kunna lämna ett väsentligt bidrag till att bättra på vår ekonomi. Därmed skulle ökat utrymme skapas för bl.a. angelägna insatser i vården av och omsorgen om vår livsmiljö, men också för konsumenterna att efterfråga de livsmedel som jordbruket i dag med förlust för oss alla måste avyttra på annat håll. Att jordbruket för sin ekonomi är starkt beroende av att löntagarna har jobb och hygglig levnadsstandard utgår jag från att ingen vill bestrida. Herr talman! Jag yrkar bifall till samtliga till detta utskottsbetänkande fogade socialdemokratiska reservationer.

Herr talman! Efter att ha lyssnat på Svante Lundkvists anförande tvingas jag konstatera att det var den sedvanliga litanian om regeringens uselhet i 29 allmänhet och kanske min i synnerhet.

Jag tvingas också konstatera att största delen av Svante Lundkvists anförande rörde frågor som skall behandlas i samband med näringsutskottets betänkande 27 senare i dag. Jag tillåter mig därför, herr talman, att uppehålla mig vid det betänkande som just nu skall behandlas i kammaren. Låt mig då säga att jordbrukshuvudtiteln präglas — som budgeten i övrigt — av stor återhållsamhet. Myndigheterna har över lag fått sina anslag beräknade med utgångspunkt i det s.k. huvudförslaget. Jag tror också att våra myndigheter kommer att klara påfrestningarna bra. Vid mina kontakter med verkscheferna har jag mött en stark beredvillighet att medverka för att uppfylla besparingskraven, för att de inte skall inverka negativt på verksamheten, även om nya prioriteringar naturligtvis måste göras. Trots restriktiviteten har det varit möjligt att göra extra satsningar på vissa områden. Ett sådant område är skogsbruket, där vi fullföljer det program om förnyelse av glesa skogar som sattes i gång förra hösten. Vi satsar också betydande statliga medel på annan skogsvård och på skogsvägar. Inom ramen för regeringens forskningsprogram har det blivit möjligt att åstadkomma betydande reella ökningar av anslagen till lantbruksuniversitetet och forskningsrådet. Jag har med tillfredsställelse noterat att dessa förslag tillstyrkts av ett enigt utskott. Också inom miljöområdet görs betydande resursförstärkningar, och jag återkommer inom kort till riksdagen med ett förslag om ett treårigt program för sjökalkning för att motverka försurningen. Socialdemokraterna har reserverat sig beträffande enskilda punkter i utskottets betänkande. När det gäller punkten 19 vill jag peka på att regeringens förslag innebär en uppräkning med närmare 17 96, vilket är en nästan tre gånger så stor ökning som andra myndigheter har fått. Den stora uppräkningen motiveras givetvis av regeringens positiva syn på skogsvårdsstyrelsernas verksamhet och den satsning som sker i skogsbruket. Jag vill betona att behovet av medel för arbetet med förnyelsen av 5:3-skogarna har tillgodosetts, även om det inte har uttryckts i termen tjänstgöringsdagar. Socialdemokraterna har räknat med att anslagsökningen skall täckas med skogsvårdsavgiftsmedel. Låt mig om detta säga att det är en mycket tvivelaktig väg. Vi borde kunna vara överens om att skogsvårdsavgifter inte skall användas för att finansiera en ren myndighetsutövning, vilket då skulle bli fallet. Jag menar att därmed gränsen mellan skogsvårdsavgifter och rena skattemedel helt skulle suddas ut. Det är heller inte förenligt med vad riksdagen har sagt om hur skogsvårdsavgifterna skall användas. När det gäller punkten 22 Bidrag till skogsvård m.m. tycker jag att reservationen i sig är något avslöjande. Som vanligt är det fråga om överbud som ger ökade kostnader för staten. Men det mest intressanta är enligt min mening hur man vill att pengarna skall användas. Av reservationen framgår Nr 107 det att socialdemokraterna vill kraftigt höja ambitionsnivån när det gäller Torsdagen den utdikning av våtmarker. I andra sammanhang brukar man från det hållet 25 mars 1982 gärna tala om sina naturoch miljöintressen, men här har dessa tydligen fått ge vika. bruksdepartemenförnyelse av 5:3-skogar innebär att man vill jämställa bolagen, kyrkan och — ;ets verksamhetsdomänverket med privata skogsägare. De som främst får del av socialdemo — område kraternas välvilja är storskogsbruket, som har skog i de innersta delarna av Norrlands inland. Dessa stora skogsägare har marker även i bättre belägna områden och bör därför, menar jag, kunna bära något större kostnader än skogsägare vars marker är koncentrerade enbart till inlandet. Den nuvarande ordningen med olika bidragsprocent är därför sakligt motiverad. Till saken hör dessutom att socialdemokraternas förslag beträffande bidrag till skogsvårdsåtgärder i det inre stödområdet skulle kosta långt mer än de 10 miljoner som har angetts. Storskogsbruket skulle få mycket större bidrag än det som anförts i reservationen. I reservationen sägs också att områden med ökad virkesbrist bör prioriteras när det gäller avvecklingen av 5:3-skogarna, och det är för mig ett svårtolkat uttalande. För det första är ju det utmärkande för 5:3-skogarna att de vid avverkningen ger liten virkesfångst. För det andra menar jag att bristen på virke knappast kan delas upp geografiskt. För min del anser jag att förnyelsearbetet i första hand bör inriktas på glesa barrträdsbestånd. Det är också klart att huvuddelen av dessa skogar finns i Norrland. Det är där som det långsiktiga programmet kommer att få största betydelsen. Den debatt som brutit ut i en kvällstidning och som utgår ifrån att målet är att plantera igen sydsvenska hagmarker bygger på många missuppfattningar. Ni säger också i reservationen att ni vill anvisa 20 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit till byggande av skogsvägar. Låt mig säga att i realiteten skiljer sig förslagen inte åt annat än när det gäller finansieringen. För innevarande budgetår har riksdagen medgivit bidrag på 50 milj.kr. Därtill kommer 20 milj.kr., som regeringen med stöd av finansfullmakten har anvisat i sysselsättningsfrämjande syfte. Skogsvägbyggandet anses ju sedan länge som en lämplig verksamhet för att skapa sysselsättning både kortsiktigt och långsiktigt. Regeringens förslag innebär att vägbyggnadsverksamhet motsvarande ett bidrag på 20 milj.kr. skall hållas i reserv för att kunna startas när sysselsättningen behöver stimuleras. Att, som ni föreslår, finansiera sådana här åtgärder med skogsvårdsavgifter anser jag inte vara acceptabelt. Den totala verksamheten med skogsvägbyggande blir inte större om er reservation i detta fall vinner gehör. Även om man skulle täcka in alla de avgiftshöjningar och anslagshöjningar som ni föreslår, innebär det att det med den föreslagna höjningen av skogsvårdsavgiften med 1 Yo skulle uppstå ett överskott på i det närmaste 200 milj.kr. Det vore väldigt intressant om Svante Lundkvist i riksdagen ville tala om vad den här överfinansieringen skall användas till. Om den enligt er mening skall användas som en ren budgetförstärkning, är det ett helt nytt skatteuttag som 31 man gör på enskilda kategorier människor.

Herr talman! Jag fick närmast det intrycket av jordbruksministern att han var nöjd med de förhållanden som råder inom jordbruksnäringen f. n. och att denna förnöjsamma inställning var ett resultat av den politik som den borgerliga regeringen fört.

Finns det inte då anledning att nu snart börja fundera över att tillsätta den jordbruksutredning som vi tveklöst behöver för att se över situationen inom näringen? Den Hjelmska utredningen exempelvis redovisade också frågeställningar när det gäller överskottsproblematiken, som man måste titta närmare på. Likaså kan man väl säga att inkomstutvecklingen mellan olika jordbrukare beroende på den tunga roll kapitalkostnaderna numera spelar för de nyetablerades situation gör en översyn nödvändig. Jordbruksavtalets konstruktion kommer i det här sammanhanget in i bilden, osv. Jag skulle kunna räkna upp en rad motiv för jordbruksutredningen. Men om detta hade jordbruksministern icke något annat än allmän förnöjsamhet att uttala. När det sedan gäller skogsbruket konstaterar jag på samma sätt att jordbruksministern här i budgetpropositionen säger att avverkningen fortfarande ligger på en för låg nivå. Vi väntar då på resultatet av regeringens bedömning av virkesförsörjningsutredningen. Här menar jag att jordbruksministern har en speciell möjlighet och ett speciellt ansvar. Det går liksom inte att bara vifta bort detta med hänvisning till näringsutskottets behandling. Jordbruksministern kan säkerligen påverka sina kolleger i regeringen och industriministern att inta en annan ståndpunkt till virkesförsörjningsutredningens förslag än den som det har ”hintats” om för någon vecka sedan. Man kan inte bara låta förhållandena fortgå — i regeringens egna utredningar först konstatera att de hittills använda metoderna inte leder till resultat och därefter inte vidta de åtgärder som den utredning man själv tillsatt nära nog enhälligt föreslagit att man borde vidta för att komma någon vart med problemen. Jag vill alltså uppmana jordbruksministern: Tala med kollegerna om att de skall se mer positivt på den betydelsefulla roll som virkesförsörjningsutredningens förslag skulle kunna spela i det här sammanhanget.
Herr talman! Svante Lundkvist har uppfattat mig fel, om han menar att jag Torsdagen den skulle vara mycket nöjd med den situation som råder inom jordbruket — det 25 mars 1982 är jag självfallet inte. Men jag är nöjd med den utveckling som vi har haft rent ekonomiskt i landet och som har inneburit att inflationen sjunkit från drygt Anslag inom jord 14 90 under fjolåret till drygt 9 20 och att räntan har sänkts med 2 90.

Det är klart att det finns anledning att fråga: Leder den jordbrukspolitik som vi har till sådana konsekvenser att vi behöver fundera på en helt ny jordbrukspolitik, helt nya målsättningar? Jag menar nu — liksom jag hävdat hela tiden — att den inte gör det. Det är inget fel på de jordbrukspolitiska målsättningarna. De kan möjligtvis utredas bort och nya målsättningar tas — men knappast några som är bättre än dem som vi har i 1977 års beslut. När jag lyssnat på den jordbrukspolitiska debatten — sett Olof Palme uttala sig i stora annonser och hört Svante Lundkvist i intervjuer — kan jag konstatera att man från det hållet inte är beredd att hjälpa jordbruket mer än möjligtvis på ett sätt: att banta jordbruket ytterligare, vilket innebär en återgång till 1960-talets jordbrukspolitik. Men det är inte den politiken jag villha, och därför kommer jag utifrån sådana utgångspunkter inte att tillsätta någon utredning. Herr talman! Jag vill också tillägga som svar på den direkta frågan: Beträffande virkesförsörjningsutredningens förslag kommer det inom den närmaste tiden en proposition till riksdagen varom regeringen har fattat beslut i dag. Den får vi naturligtvis diskutera i vanlig ordning. Men jag kan redan nu säga att jag i den propositionen inte kommer att föreslå det som virkesförsörjningsutredningen föreslog, nämligen en miniavverkning på 50 90 av tillväxten.

Herr talman! Jag konstaterar att jordbruksministern redan nu är beredd att säga att han inte på det sätt som en nära nog helt enhällig virkesförsörjningsutredning föreslagit tänker beakta det allvarliga läge som trots allt råder på den här punkten. Och denna utredning hade representation bl.a. från hans eget parti och från skogsägarhåll. Det som bekymrar oss är att denna passivitet skall fortsätta utan beaktande av de förluster som vi gör samhällsekonomiskt och de konsekvenser som detta kan få för sysselsättning och regionalpolitik framöver. Jordbruksministern vet inte riktigt hur han skall ha det. Han vet inte om han är nöjd eller missnöjd med den situation som råder inom jordbruksnäringen. Han är nöjd med det sätt på vilket den ekonomiska politiken har utvecklats och med det sätt på vilket den i så fall har återverkat på jordbruket — om jag fattade honom rätt. veckan förklarade han att jordbrukets besvärliga läge berodde på den ekonomiska situation som har skapats i Sverige. Det är alltså besvärligt för jordbruket, och jag menar att regeringens ekonomiska politik har varit en starkt bidragande orsak härtill. Uppenbarligen förstår jordbruksministern att varken jordbrukare eller konsumenter i detta läge kan vara lika nöjda med utvecklingen som jordbruksministern tycks vara. Konsekvenserna av det som nu har hänt kräver därför att man försöker se över situationen. Vad betyder det här för näringen i framtiden? Vad betyder det här för dem som skall utöva näringen? Vad betyder det här för konsumenterna? Vidare har vi socialdemokrater sagt att vi bör vidga en eventuell utredning på den här punkten till att omfatta livsmedelsförsörjning i vidare mening. Vi måste nämligen se över både distributionsledet och förädlingsledet, så att vi verkligen får en garanti för att livsmedelsförsörjningen i framtiden sker i sådana former att de mål kan uppnås som vi har gjort till våra när det gäller jordbrukspolitiken. Målsättningen är ju att vi skall trygga vår livsmedelsförsörjning. Vi skall se till att konsumenterna kan få livsmedel av god kvalitet till rimliga priser och att människor som arbetar inom jordbruket skall kunna få en ersättning för sina insatser som garanterar dem samma standard som övriga grupper i samhället har. Det är på denna punkt som vi från socialdemokratins sida i dag känner oro för att den låt-gå-politik som jordbruksministern är beredd att acceptera kommer att sluta olyckligt både för näringens utövare och för konsumenterna.
Herr talman! Vi har försökt att föra diskussionen på ett sådant sätt att vi inte skulle prata förbi varandra. Svante Lundkvist och jag har ju en viss benägenhet att göra det. Visst inser jag att läget är allvarligt när det gäller skogsindustrin och dess behov av att få råvara. Men här spelar många olika faktorer in. Vad Svante Lundkvist helt förbigår med tystnad är att avverkningen av de s.k. glesa skogarna, 5:3-skogarna, ger ett tillskott av virke på 4 miljoner kubikmeter per år. Det är en satsning som vi trodde att vi var politiskt eniga om, och det är alltså betydligt mer än vad skogsindustrin importerat. Men det förutsätter naturligtvis att man också får ny arbetskraft till skogen. Det behövs 3 000 nya arbetstillfällen. Dessa skulle lokaliseras till många av de orter i vårt land där behovet av sysselsättning är stort. Då gäller det att alla typer av skogsägarkategorier — från storskogsbruket och ned till bondeskogsbruket — ställer upp på en sådan satsning. Det är en mycket bättre och radikalare metod än lagstiftning om tvång för avverkning. Där skiljer sig våra uppfattningar. Svante Lundkvist har den uppfattningen att det är lagstiftning om tvång som botar det mesta i samhället. Jag för min del är övertygad om att det är genom samarbete, samförstånd, information och stimulanser som man bäst åstadkommer resultat. När det sedan gäller talet om en ny jordbruksutredning konstaterar jag fortfarande att Svante Lundkvist inte har tillfört debatten något som inte förut var känt. Inte på en enda punkt har han konkretiserat vad en eventuell Nr 107 utredning skulle syssla med och inte heller vad han tror skulle så att säga Torsdagen den utredas bort. Om det inte är så att Svante Lundkvist menar att antalet gårdar 25 mars 1982 och antalet jordbrukare i det här landet skall minskas, får vi ungefär den produktion som vi har nu. Det andra sättet — om man alltså inte vill minska Anslag inom jordantalet jordbrukare — är naturligtvis att se till att jordbrukarna blir mindre bruksdepartemenbetalda än andra yrkesgrupper. I vilket annat fall skall Svante Lundkvist nå — ts verksamhetsden där fina poängen, som hän menar ligger i en utredning, som skulle syfta — område till lägre priser för konsumenterna? Det är ju det som hela resonemanget går ut på.

Herr talman! Jag har inte planerat att i likhet med Svante Lundkvist göra något mer omfattande näringspolitiskt uttalande. Det har självfallet sin ganska naturliga förklaring, eftersom jag känner en betydande samhörighet med den jordbrukspolitik vi lade fast 1977, den skogspolitik vi lade fast 1979 och i övrigt med den politik som den nuvarande regeringen i allt väsentligt står för. För den skull har jag tänkt uppehålla mig vid i första hand de reservationer som moderata samlingspartiet har fogat till det utskottsbetänkande som vi nu har att behandla. Moderata samlingspartiets ansträngningar att komma till rätta med den svenska ekonomin, som inte heller lämnar jordbruksutskottets kompetensområde utanför, är naturligtvis det som kanske främst märks i mitt anförande. Det är numera få som ifrågasätter värdet av att det görs ansträngningar för att åstadkomma de nödvändiga besparingarna. Däremot råder som bekant betydande meningsskiljaktigheter om var besparingarna lämpligast skall sättas in och i vilken omfattning man kan tillåtas göra sådana inskränkningar i i och för sig värdefulla verksamheter. Ingen vill påstå att man i de statliga verken inte är aktsam om medel eller att man där inte görs.k. vardagsrationaliseringar, men de påtryckningar som våra besparingsåtgärder innebär torde ändå komma att vara av avgörande betydelse för den ytterligare återhållsamhet som med nödvändighet måste iakttas. I anmärkningarna mot vårt budgetalternativ har det då och då framkommit att besparingar som föreslås inte kan göras med mindre än att de påverkar de statliga verkens verksamhet. Det är egentligen en ganska underlig kritik. Naturligtvis är det på det sättet att varje besparing på ett mer eller mindre påtagligt sätt påverkar den verksamhet som bedrivs. Skulle så inte vara fallet, skulle det ju dess värre vara liktydigt med ovarsamhet med pengar och att verkens tidigare verksamhet har drivits under så gynnsamma ekonomiska förhållanden att besparingar nu kan göras utan att de märks. Ingen tror naturligtvis att det är på det sättet. Följaktligen står vi för att de besparingsåtgärder som vi föreslår får en viss betydelse. Däremot är det från våra utgångspunkter väldigt angeläget att vi så långt det är möjligt försöker 35 att föreslå besparingar så, att väsentlig och viktig verksamhet inte upphör och att gjorda åtaganden så långt det är möjligt också skall kunna fullföljas. Till detta jordbruksutskottets betänkande har från vårt parti fogats fem reservationer. I en uppdelning mellan Hans Wachtmeister och mig själv har den fördelningen gjorts, att jag kommer att uppehålla mig vid reservationerna 2 och 6, medan Hans Wachtmeister följaktligen kommer att utveckla vår syn beträffande de andra reservationerna, som gäller naturvårdsverkets ansvarsområde. Jag vill först i korthet beröra reservationen 6 beträffande anslag till statens livsmedelsverk. I det fallet gäller helt och hållet vad jag inledningsvis har sagt om vår grundläggande inställning till återhållsamhet med allmänna medel. För den skull anser vi att den besparing om 5 milj.kr. beträffande verkets allmänna verksamhet som vi har föreslagit i vår reservation är såväl fullt möjlig som nödvändig att göra. Med den omfattning som föreslagna besparingar har, torde den utan alltför vittgående konsekvenser vara fullt möjlig att genomföra. Vi anser att besparingarna, just med hänsyn till verkets totala omslutning, bör göras på det sättet. Reservationen 1 gäller anslag till skördeskadeskydd. I anslutning till det vill jag gärna säga följande, eftersom jordbruksministern finns i kammaren, och betona vikten av att vi så småningom faktiskt får ett förslag till ny inriktning av skördeskadeskyddet. Såvitt jag förstår har arbetet med det nya skyddets utformning hakat upp sig i regeringen. Jag anser likväl att det är så värdefullt att de nya kompletterande regler som föreslogs av skördeskadeutredningen får prövas, att jag gärna vid det här tillfället vill framföra önskemålet om jordbruksministerns bistånd till svensk jordbrukspolitik genom att förslaget till nya regler presenteras så snart som möjligt. Av olika skäl — såsom att växtförädlarna blir duktigare och duktigare, att maskintekniken har utvecklats, för att nämna ett par — ter sig ett katastrofår i svenskt jordbruk beträffande skördeskador på något sätt litet overkligt. Det är inte bara en from önskan, utan jag tror att det är en realitet, att vi kanske inte löper riktigt samma risk som tidigare att få en mycket stor och omfattande skördeskada — bl.a. av nyss nämnda skäl. Detta betyder likväl inte att jordbruket inte behöver skördeskadeskydd. Tvärtom! Det är möjligt att skyddet behöver konstrueras något mer finmaskigt — om uttrycket tillåts — såsom skördeskadeutredningen åsyftade med sitt förslag. Den besparing om 12 milj.kr. som vi föreslagit för nästa budgetår kan synas stor i förhållande till de 15 milj.kr. som hela anslagsposten utgör. Jag vill för den skull med ett par siffror belysa sammanhanget och visa att vårt förslag inte medför några äventyrligheter beträffande skördeskadeskyddets ekonomiska framtid.

Detta ger oss anledning att med en viss tillförsikt också för de närmaste åren se fram mot en inte helt Nr 107 obetydlig tillväxt av fonden. Jag är, jordbruksministern, alldeles medveten Torsdagen den om att det måhända, med den utformning av skördeskadeskyddet som vi 25 mars 1982 föreslår, krävs en fond av den här omfattningen. Men så länge vi med dessa åtgärder har försökt bidra till den samhällsekonomiska sanering som vi anser Anslag inom jordmycket angelägen samtidigt som vi tillåter fonden att växa, tycker vi att det bruksdepartemenfinns fog för att göra som vi föreslår. tets verksamhets Jag vill också deklarera, för undvikande av missförstånd senare i område kammaren, att vi inte i någon andra omröstning kommer att stödja vare sig utskottets majoritetsskrivning eller reservationen 1. Herr talman! Med stöd av det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationerna 2 och 6. Jag vill dock, herr talman, avslutningsvis ägna några ord åt Svante Lundkvists anföranden. Jag fäster mig vid att han näst intill raljerande talar om de bristfälliga uttagen ur skogen. Det hade inte alls varit missprydande om Svante Lundkvist vid något tillfälle i sina tre anföranden hade försökt sig på någon beräkning av vad den årliga tillväxten i svenskt skogsbruk omfattar. Jag tycker att det är fullt legitimt att ha uppfattningen att det är önskvärt att vi har ett högt resursutnyttjande i den svenska förädlingsindustrin. Men det är ändå att blanda bort korten att göra industrins förädlingskapacitet till huvudmålet. Det kan det aldrig vara. Svenskt skogsbruk skall förhoppningsvis leverera ett stort och jämnt uttag till den svenska förädlingsindustrin. Men vi har industrin för att förädla svenskt skogsbruks råvara, och inte tvärtom. Det förvandlingsnumret, Svante Lundkvist, kan inte för vare sig facket eller någon annan framstå som ett verkligt skogspolitiskt alternativ. Det är ett politiskt resonemang som möjligen kan gå hem i en inte alltför kunnig kammare. Med den deklarationen vill jag sluta, eftersom jag nu har endast tre sekunder kvar av den tid jag hade anmält mig för.
Herr talman! Om Arne Andersson i Ljung vill göra gällande att jag raljerar idenna högst allvarliga fråga måste jag nog säga att han grundligt missförstått mig. Jag har här år efter år försökt understryka allvaret i den situation vi befinner oss i när det gäller råvaruförsörjningen. De siffror jag utnyttjar när det gäller skogstillväxt och industrikapacitet bygger på det material som finns i regeringens utredningar och propositioner. Regeringens talesmän har själva understrukit att man fått en avverkning som är för låg mot bakgrund av den tillväxt vi har och mot bakgrund av vår industrikapacitet, som vi skulle kunna utnyttja bättre. Det är på de siffrorna jag bygger mitt resonemang. Jag förutsätter att regeringen i det här stycket har förmåga att ta fram ett underlag som kammaren kan lita på.
Herr talman! Jag vill bara till Arne Andersson i Ljung säga att jag naturligtvis är medveten om det angelägna i att spara där det går att spara. Därför har jag också föreslagit att statens bidrag till skördeskadefonden skall minskas med 5 milj.kr. i förhållande till bidraget innevarande år. Moderaternas förslag om ett anslag på bara 3 miljoner innebär i sin tur att jordbruket skall betala hälften så mycket, dvs. 1,5 miljoner. Sammanlagt skulle fonden då tillföras 4,5 milj.kr. Trots det som Arne Andersson säger om ny teknik som gjort att det inte är så stor risk för skördeskador, kan det inte uteslutas att vi här i landet skulle kunna råka ut för mycket svåra skördeskador. I sådant fall är det inte omöjligt att hela fonden går åt på en gång för att klara ersättningarna. Ett anslag i enlighet med regeringens förslag ger skördeskadefonden ett meningsfullt tillskott. Jag hoppas att moderaterna kan ställa upp på förslag som är meningsfulla.

Herr talman! Gränsen för vad som är meningsfullt går tydligen vid 5 miljoner. 12 miljoner skiljer moderata samlingspartiets besparingsförslag från regeringspartiernas. Vi föreslår ett uttag ur fondens avkastning med 16-17 miljoner — det är alltså fråga om ett uttag ur räntemedlen och inte ur fonden. Det gångna året gav ett överskott på 60 miljoner. Kvar står alltså drygt 40 miljoner. Därmed har vi inte på något sätt äventyrat de fortsatta utbetalningarna ur fonden. Men jag är angelägen att säga — och jag gjorde det av det skälet också tidigare —att det nya och något mera finmaskiga skydd som vi väntar oss att få möjligen kan ställa större krav på fonden. Jordbruksministern svarade f. ö. inte på frågan om det är förnuftigt att vänta eller inte. För den skull är också vi angelägna om att fonden inte minskar. Men det gör den inte nu. Den ökar med i runt tal 40 milj.kr. för det gångna året, trots att vi inte tillför mera. Större är inte skillnaden. Våra sparambitioner är något ”envetnare” än regeringens, och det är alldeles uppenbart att vi får stå för det. Men det här torde vara den i hela sparpaketet minst äventyrliga besparingen — om nu någon besparing har varit äventyrlig. Svante Lundkvist sade att jag har missförstått honom. Jag uttryckte mig kanske väl drastiskt när jag sade att Svante Lundkvist raljerade. Han sade emellertid ordagrant: ”Avverkningarna ligger på en för låg nivå.” Det var på grund av det konstaterandet som jag menade att det hade varit klädsamt med en beskrivning av hur mycket det svenska skogsbruket har i tillväxt varje år och hur mycket av det som vi utnyttjar. Det är rent av på det sättet att i en sådan konjunktursituation som vi har nu skulle vi kanske våga besluta oss för ett visst överuttag utöver tillväxten. Det kunde vara fördelaktigt. Men det är en helt annan sak. Nu talar vi om det långsiktiga bruket av skogen. På den punkten har Svante Lundkvist låtit det höga kapacitetsutnyttjandet i förädlingsindustrin vara det primära. För moderata samlingspartiet är det primära att få hög avkastning av svenskt skogsbruk för att därmed förhoppningsvis åstadkomma ett hyggligt resursutnyttjande. Men det är Nr 107 skogen som är det primära, som är vår hjärtesak — inte den något Torsdagen den överutbyggda förädlingsapparat som vi har.
Anslag inom jord Herr talman! Vi är också intresserade av att bedriva långsiktigt skogsbruk bruksdepartemensom skall göra det möjligt för oss att låta skogsnäringen spela samma tets verksamhetsbetydelsefulla roll i framtiden som den har gjort hittills.

I stället beräknas avverkningarna ha stannat vid ca 60 milj. m3 sk i genomsnitt. ——-—- Enligt beräkningar inom industridepartementet gick Sverige miste om exportinkomster på totalt 4 000 å 6 000 milj.kr. åren 1979-1980 till följd av virkesbristen.” Produktionen har alltså begränsats påtagligt, säger man, på grund av bristen på virke. Den propositionen är undertecknad av bl.a. herrarna Bohman, Krönmark, Adelsohn och Danell.
Herr talman! Jag har inte vare sig sagt eller antytt att Svante Lundkvist stödde sig på felaktigt material. Analysen tar emellertid inte hänsyn till vad vi producerar i svenskt skogsbruk. Har vi möjligen skapat en felaktig bild av vad svenskt skogsbruk avkastar och vad vi följaktligen har rätt att årligen kräva av svenskt skogsbruk till förädlingsindustrin? Det var det frågan gällde, och den kvarstår.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande nr 21 för innevarande riksmöte innehåller förslag till riksdagen om jordbruksdepartementets budget för budgetåret 1982/83. Jag har begärt ordet för att yrka bifall till reservation 7. Den gäller p. 36 mom. 2. Bidrag till statens maskinprovningar. Vidare vill jag som en av utskottsföreträdarna något beröra de socialdemokratiska reservationerna 8 och 10 samt reservationerna 9 och 11 från moderata samlingspartiets representanter i utskottet. § Jordbruksdepartementets budget präglas av den stora återhållsamhet som det samhällsekonomiska och statsfinansiella läget kräver. Det beräknade budgetunderskottet är stort — ett förhållande som starkt understryker att vi har att handla inom ett begränsat totalt resursutrymme. Även de mest 39 angelägna behov har vi tvingats noga överväga. Helt klart har ett angeläget besparingsarbete utförts i samband med att budgetpropositionen värkt fram i jordbruksdepartementet och i de verk som är underställda departementet. Oftast föreställer vi oss att allt besparingsarbete måste ta formen av utgiftsnedskärningar i den statliga budgeten. Verkligheten är att de kostnader som den offentliga verksamheten — mer eller mindre motiverat — innebär för vårt folkhushåll inte alls behöver synas på statsbudgetens utgiftssida. De åtgärder som myndigheter vidtar kan bli onödigt fördyrande för verksamheter ute i samhället. Statens maskinprovningar är ett exempel. Det har tagits upp i en motion av Kerstin Ekman och Christer Eirefelt, båda folkpartister. Den grundar sig på riksrevisionsverkets granskning av statens maskinprovningars verksamhet när det gäller provning av grävmaskiner. Verksamheten är, som det heter, självfinansierande genom avgifter. Men de kostnader som verksamheten innebär för näringslivet är flera gånger större än de avgifter som tas ut från företagen för att täcka själva provningen vid statens maskinprovningar. Det har tidigare i besparingsarbetet från regeringens sida införts begränsningar för myndigheterna när det gäller att lägga kostnadskrävande nya normer på såväl kommunerna som företagen. Enligt vår mening måste riksdagen medverka till en större varsamhet när det gäller sådana kostnadskrävande normer. Det som har framkommit när det gäller kostnaderna för provningsverksamheten vid statens maskinprovningar är tillräckligt för att motivera en översyn av verksamheten. Det innebär inte att vi förnekar att det också finns värdefulla inslag i statens maskinprovningars verksamhet. Den är helt nödvändig från arbetarskyddssynpunkt och av allmänna säkerhetsskäl. Jag yrkar bifall till reservation nr 7 av Esse Petersson och mig till detta utskottsbetänkande. I den socialdemokratiska reservationen nr 8 yrkas på ett nytt anslag om 90 milj.kr. till kommunala miljövårdsinvesteringar. Visst är alla överens om att miljövård är viktig och likaså att investeringar bör ske för miljövården och för sysselsättningen. Men vi inom utskottsmajoriteten har inte dessa pengar i handen, varför vi avstyrker motionskravet. Det bör också påpekas att anslaget Stöd till miljöskyddsteknik är tillämpligt på sådana investeringar som åsyftas i reservationen. I den moderata reservationen nr 9 föreslås att naturvårdsverkets anslag skall minskas med 5 milj.kr. Det måste betraktas som ett lättvindigt besparingskrav. Det kan framföras endast därför att mera ansvarskännande partier med säkerhet kommer att avslå detsamma. Något närmare underlag för att bedöma verkningarna av en så betydande anslagsreducering som moderaterna yrkar föreligger inte. Det bör dock framhållas att minskningen i fråga om lönekostnaderna t.ex. skulle motsvara närmare 40 tjänster i genomsnittligt löneläge. En sådan nedskärning skulle självfallet få långtgående konsekvenser för verkets möjligheter att fullgöra ålagda uppgifter som central miljövårdsmyndighet. Det skulle bli fråga om en generell sänkning av ambitionsnivån eller, alternativt, nedläggning av viss verksamhetsgren. Majoriteten i jordbruksutskottet kan inte ta på sitt ansvar de följder som en Nr 107 sådan utveckling skulle få. Förhoppningsvis är moderaterna tacksamma över Torsdagen den att de slipper ta ansvar för sin reservation omsatt i den praktiska 25 mars 1982 verkligheten. Anslag inom jordsocialdemokraterna i utskottet som moderaterna. Det är fråga om reserva bruksdepartementionerna nr 10 resp. nr 11. Anslaget Mark för naturvård är av central tets verksamhetsbetydelse för det som brukar kallas den gröna naturvården. Vi har i dag en — område något tillspetsad situation, där ett visst antal skyddsvärda mycket gamla skogsbestånd samtidigt utsätts för markägarönskemål om avverkning. I många fall krävs åtgärder enligt naturvårdslagen för att hindra skador på värdefulla naturmiljöer som inte låter sig repareras. Trots det kärva budgetläget innebär regeringens förslag i själva verket en höjd ambitionsnivå. Anslaget hålls oförändrat, men möjligheterna till överföring av mark från domänfonden till naturvårdsfonden resp. enskilda markägare utvidgas och bör enligt propositionen t. v. kunna ske inom en ram av 10 milj.kr. per år. Resultatet av detta blir att vid en given anslagsnivå kan fler angelägna naturvårdsfrågor lösas än tidigare. Jordbruksutskottet tillstyrker såväl principerna för verksamheten som den föreslagna anslagsnivån. Både socialdemokraterna och moderaterna har reserverat sig för förslag som i praktiken innebär en lägre ambitionsnivå än regeringens när det gäller denna del av naturvården. De båda partierna har dock reserverat sig på olika punkter, så det tycks som om regeringen ändå får majoritet för hela sitt förslag. Socialdemokraterna har främst invänt mot de ökade möjligheterna till överföringar från domänfonden till naturvårdsfonden liksom de ökade möjligheterna till markbyten. Socialdemokraterna har därvid anslutit sig till sina partikamrater i näringsutskottet, som invänt att man inte kan gå med på en ordning som innebär att domänverket går miste om produktiv skogsmark utan att erhålla ersättning härför. Här aktualiseras en principfråga som gäller de offentliga verksamheterna, en principfråga där folkpartiet inte kan dela den socialdemokratiska uppfattningen. Domänverkets, liksom andra ämbetsverks, verksamhet är inte något självändamål. Den egendom staten förfogar över är inte till för att göra den offentliga sysselsättningen så stor som möjligt eller för att flytta arbetsuppgifter från enskild till offentlig sektor. Riksdagen slår fast att naturvården är en angelägen arbetsuppgift och att skogsmark skall skyddas från exploatering i de fall den är särskilt värdefull för naturvården. Det är därför fullt rimligt att skogsmark som staten redan tidigare äger används för att underlätta bildande av naturreservat. Om detta sker genom överföringar från domänfonden till naturvårdsfonden eller genom markbyten är inte någon principiellt intressant fråga. Vi kan inte dela uppfattningen att socialdemokraternas önskemål om en så stor areal som möjligt under domänverkets förvaltning skall väga tyngre än de viktiga naturvårdsfrågor det här är fråga om. 4 Det moderata förslaget liknar det socialdemokratiska till sina konsekvenser men innebär en öppet redovisad nedskärning av anslaget. Det är helt klart att detta också skulle medföra en sänkt ambitionsnivå jämfört med regeringens förslag. Möjligheterna att i praktiken betala naturreservat på annat sätt än genom engångsbelopp är begränsade — jag får härvidlag hänvisa till gällande bestämmelser i naturvårdslagen och expropriationslagen. Utskottet har redan tidigare utförligt behandlat denna fråga. Att ersätta naturreservat med skötselavtal är omöjligt i många av de fall det gäller. Det återstår bara att konstatera att moderata samlingspartiet värderar den här delen av naturvården lägre, jämfört med vad regeringen gör. Herr talman! Jag yrkar bifall till jordbruksutskottets hemställan på alla punkter utom punkten 16, där jag yrkar bifall till reservation 1 av Einar Larsson m.fl., samt punkten 36 där jag yrkar bifall till reservation 7 av Esse Petersson och mig själv. På övriga reservationer yrkar jag avslag.

Herr talman! I detta betänkande berörs en del anslag på skogsbrukets område. I motion 612 har vi föreslagit en höjning av anslaget till skogsvårdsstyrelserna med 20 milj.kr. Skogsvårdsstyrelserna har som grunduppgift att utöva tillsyn över skogsvårdslagens efterlevnad. Vi vet att tillståndet i våra skogsmarker inte är vad det borde vara, något som är vitsordat otaliga gånger från denna talarstol. Den rådande situationen ställer självfallet inte bara krav på en effektiv tillsyn. En mycket viktig del i skogsvårdsstyrelsernas arbete utgörs också av information och rådgivning. Med tanke på skogsnäringens betydelse för landets ekonomi och på den viktiga arbetsuppgift som skogsvårdsstyrelserna har är det anslag som föreslås i budgetpropositionen inte tillräckligt, enligt vår och skogsvårdsstyrelsernas mening. Vi tror att snålheten bedrar visheten om skogsvårdsstyrelserna inte får tillräckliga resurser i sitt arbete. Jag får därför yrka bifall till motion 612. Vi har även yrkat på ett högre anslag till skogsvårdande åtgärder. Det är under bilaga 13 D6 i budgetpropositionen som vi vill höja anslaget till skogsvård med 25 milj.kr. Socialdemokraterna har i sin motion krävt en höjning av anslaget med 34 milj.kr. Detta är 9 milj.kr. mera än vad vi krävt. Nu är vi väl inte helt överens om fördelningen av det föreslagna högre anslaget. Vi har vissa synpunkter beträffande översiktliga skogsinventeringar och även beträffande andra förslag, men vi kan ändå ansluta oss till reservation nr 4. Någon möjlighet att här rösta på de olika delposterna finns ju inte. Att det behövs ökade resurser för skogsvårdande åtgärder behöver vi väl inte tvista om. Däremot tål det säkert att diskuteras ytterligare var och hur dessa resurser skall användas. En nödvändig åtgärd är att upprätta skogsbruksplaner — det är ju en förutsättning för att man skall få ett väl fungerande privatskogsbruk — men det är vi tydligen överens om. Utskottet har en mycket kortfattad motivering för avslag på dessa anslagshöjningar, man avfärdar dem på några rader. Vad som anförs är att Nr 107 man från utskottsmajoritetens sida biträder regeringens förslag, eller att man Torsdagen den inte finner anledning att motsätta sig regeringens bedömning.

Utöver anslaget Stöd till byggande av skogsvägar anslås även beredskapsmedel till nämnda projekt. 1980/81 beviljades 8 miljoner av beredskapsmedel. Om man ser till bidraget till skogsvägbyggnadsföretag i det skogliga stödområdets inre zon, finner man att skogsbolagen erhöll 73 90 av medlen. Här måste frågan ställas: Finns det andra sätt att använda knappt tilltagna medel för skogsbrukets del än vad som nu är fallet, då en stor del går till skogsbolag? Vi tror att så är fallet. Vi anser att man måste se över bidragsreglerna; det är anledningen till att vi inte kan ansluta oss till en ytterligare höjning av anslaget. Visserligen säger utskottet att det eventuellt kommer att utgå ett tillskott på 20 milj.kr. av arbetsmarknadsmedel till byggande av skogsvägar. Men detta tar vi inte ställning till här i dag, varför jag inte närmare går in på detta. I betänkandet behandlas också tre motioner angående främjandet av rennäringen, en av dessa från mig själv m.fl. Jag vill bara kort nämna att jag t. v. kan godta vad utskottet här skriver, varför jag inte yrkar bifall till denna motion. Herr talman! I jordbruksutskottets betänkande nr 21 tas också upp anslagsfrågorna för miljöområdet. Där besvaras yrkandet nr2 i vpk:s partimotion om miljövården, vilket gäller anslagen för miljöområdet. Av de anslagspunkter som behandlas i betänkandet har vi i vår motion förslag till höjningar på fem. På tre av dessa fem anslagspunkter finns likalydande förslag till anslagshöjningar i den socialdemokratiska motionen nr 1921. Dessa tre anslagspunkter har uppföljts i reservationerna nr 12, 14 och 15, som är fogade till utskottsbetänkandet. Jag skall här helt kort beröra de olika anslagshöjningar som vi föreslår i motion 1044 och som på samtliga punkter överensstämmer med de anslagsframställningar som gjorts av naturvårdsverket. Anslaget under H 4. Miljövårdsinformation föreslås av regeringen utgå med 2,8 milj.kr. Avräkning har då gjorts med 1,4 milj.kr. som överförts till anslaget under statens naturvårdsverk. Med hänsyn till denna tekniska korrigering föreslår vi i motionen en uppräkning med 1950 000 kr. till 4750 000 kr. I motiven för detta ingår att de ideella naturvårdsorganisationerna skall kunna få viss uppräkning av sina anslag. Vi anser det inte rimligt att dessa organisationer skall behöva vidkännas reala nedskärningar i sina anslag. Vidare anser vi det viktigt att naturvårdsverkets egen information 43 inte kommer i kläm som följd av alltför knappt anslag. Verkets egen tidskrift, Miljöinformation, måste få fortsätta att ges ut i hittillsvarande omfattning, och även den riktade information som blir nödvändig för det nya märkningssystemet för kemiska produkter är angelägen och måste kunna finansieras ur anslaget till miljöinformation. Under anslaget H 7. Miljövårdsforskning föreslår vi att regeringens förslag räknas upp med 6 milj.kr. till 48,8 milj.kr. i enlighet med naturvårdsverkets anslagsframställan. Miljövårdsforskningen har en viktig roll att fylla vid framtagningen av bra underlag för kommande miljöpolitiska beslut. Sådana beslut kan ha stora ekonomiska verkningar. Exempel härpå är normerna för utsläpp av svaveldioxid till atmosfären vid förbränning av fossila bränslen. Det måste vara av stor betydelse att beslut om normer för sådana utsläpp vilar på verkligt saklig grund. För att de skall kunna göra det måste miljövårdsforskningen få erforderliga medel. Effekterna både på människors hälsa och på miljön måste vägas in. Därför är det viktigt att sådana projekt som Kol-Hälsa-Miljö kan drivas vidare i avsedd omfattning. Det är också viktigt att forskningen kring torv och biomassa kan föras vidare inom ramen för en flerårsplan. Sker inte det, riskeras att de hittills gjorda ansträngningarna går till spillo. Nu säger visserligen föredraganden att han förutsätter att det kommer att överföras pengar till naturvårdsverket från energiforskningsprogrammet för att stödja den sistnämnda forskningen, men vi anser att för att den fortsatta forskningen skall kunna säkras måste naturvårdsverkets anslagsframställan bifallas. Under H 10. Undersökningar av hälsooch miljöfarliga varor yrkar vi på en anslagshöjning utöver regeringens förslag om 800 000 kr. till 4 800 000 kr. Vi anser att det är viktigt att tillräckliga medel finns på detta anslag för de undersökningar som produktkontrollnämnden, från fall till fall, kan behöva göra. Det måste vara en angelägen uppgift att ta fram välgrundat underlag för produktkontrollnämndens beslut. När produktkontrollnämnden nu är beredd att gå ut och köpa tjänster för att kompensera hittills rådande brist på kompetent personal, så måste anslaget kunna ge utrymme för detta. Det är ett viktigt samhällsintresse att klarlägga de risker för människor och miljö som bl.a. spridning av tungmetaller och bekämpningsmedel utgör. Under H 11. Särskilda undersökningar inom miljöområdet m.m. yrkar vi en anslagshöjning utöver regeringens och utskottets förslag med 700 000 kr. till 8,4 miljoner. Härvid har hänsyn tagits till den budgettekniska överföringen av 3,3 milj.kr. från anslaget till naturvårdsverkets budget. De undersökningar inom miljöområdet som görs med stöd av medel från detta anslag sträcker sig över längre perioder och kräver långsiktighet i medelsanvisningen, om projekten skall kunna slutföras på avsett vis. Naturvårdsverkets anslagsframställan har skett sedan en hård prioritering redan gjorts. Att sedan gå in och sänka anslaget realt kan rubba hela den långsiktiga planeringen i denna angelägna undersökningsverksamhet. Därför har vi gått med på naturvårdsverkets anslagsäskande. Under H 14. Stöd till miljöskyddsteknik m.m. yrkar vi på en anslagshöjning utöver regeringens förslag med 6 milj.kr. till 69 milj.kr. Sedan anslagen till miljövårdande åtgärder inom industrin och anslagen till kommunala Nr 107 avloppsreningsverk avvecklats, så utgör detta ett av de större anslagen inom Torsdagen den miljöområdet. Storleken på anslaget återspeglar också att det rör sig om en 25 mars 1982 viktig verksamhet. Det har självfallet stor betydelse om vi kan få fram både en miljövänlig teknik över huvud taget och en speciell teknik för att minska Anslag inom jord miljöstörningar. Därför förordar vi att det beviljas anslag i enlighet med bruksdepartemennaturvårdsverkets framställan. tets verksamhets Utskottet har på samtliga dessa punkter yrkat avslag på motionens förslag område och bifall till regeringens förslag i budgetpropositionen. Motivet har genomgående varit det ansträngda budgetläget. Debatten om budgeten och den ekonomiska politiken i stort har ju förts i annat sammanhang, varför det i dag räcker med att erinra om att vårt parti har en helt annan syn på dessa frågor än vad den borgerliga utskottsmajoriteten har. Därför vidhåller vi yrkandena i vår motion 1044 vad gäller miljöanslagen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till motion 1981/82:1044, utom i de fall våra yrkanden sammanfaller med reservationerna 12, 14 och 15;

Herr talman! Det svenska jordbruket har visat sig kunna utgöra en trygg stabiliserande faktor i en ekonomiskt svår och lång lågkonjunktur. Det är ca 20 90 av befolkningen som direkt eller indirekt är beroende av ett livskraftigt och offensivt svenskt jordbruk, trots att jordbrukarandelen nu går ner till 4 90 av befolkningen. Det är helt klart att ingen heller i denna debatt eller i andra sammanhang kan bestrida vad jordbruket betyder när det gäller valutatillförsel, tryggandet av det öppna landskapet, regionalpolitiken och sysselsättningen etc. Jordbrukets folk har, med en större arbetsbörda och en lägre timlön än jämförbara grupper, tagit sin del av ansvaret i en ovanligt lång och besvärande lågkonjunktur. Det svenska jordbruket har med ansvar och förnuft, respekterande ekologins oskrivna lagar, kunnat förvalta naturresursen jord. Det är mycket värdefullt att vi — trots våra skärmytslingar i denna kammare — kan konstatera att en så stor del av det svenska folket ställer sig bakom dessa värderingar och är berett att uttrycka om inte sin högaktning så i varje fall sin respekt för det värde som det svenska jordbruket har. Det är glädjande att man också nu, i en bister ekonomisk verklighet, har kunnat komma fram till ett långsiktigt jordbruksavtal. Parterna har, efter besvärliga förhandlingar, enat sig om de litet mer långsiktiga villkoren för vår livsmedelsproduktion. I samma ekonomiskt svåra läge har regeringen arbetat fram sin budgetproposition. En objektiv iakttagare skulle helt säkert kunna konstatera att regeringen i mycket stor utsträckning har kunnat bibehålla nivån på alla anslag. Regeringen har dessutom i långa stycken, för viktiga anslag, kunnat höja nivån och stärka insatserna. Det är rätt att först och främst konstatera detta. Men jag förstår väl att det inte passar Svante Lundkvist, som syftar till att komma regeringen till livs, att erkänna dessa fakta. Ibland har jag undvikit att bemöta de värsta 45 beskyllningarna, som Svante Lundkvist brukar inleda sina anföranden med, eftersom de i regel faller på sin egen orimlighet. En del kan jag dock, herr talman, inte låta passera helt utan kommentarer. Svante Lundkvist säger att priserna på mat har rasat i höjden. När någonting rasar, brukar det inte vara i höjden, utan nedåt. Men bortsett från den finessen, Svante Lundkvist, använder svenska folket nu en mindre andel av den disponibla inkomsten till mat än vad det gjorde i början av 1970-talet. Jag vill inte uttala mig om huruvida maten är dyr eller billig, men den andel av den disponibla inkomsten som går till mat motsvarar nu 21,5 90. Detta är unikt i en internationell jämförelse, även om man bortser från att uttrycket disponibel inkomst i Sverige betyder att man redan har betalat en hel del social trygghet som man inte har i de länder med vilka jämförelsen görs. Motsvarande siffra var i början av 1970-talet omkring 26 76. Andelen sjönk när livsmedelssubventionerna kom, och den ligger i dag på 21,5 20. Det kallar jag inte för att ”rasa i höjden”. Man kan visserligen beklaga att bostadskostnaden är hög, men den andel av den disponibla inkomsten som går till bostaden är betydligt större än den andel som går till mat. Detta är kalla siffror — inga vårdslösa värderingar. Svante Lundkvist säger att jordbrukets folk har det så besvärligt. Hans omsorg om dessa människor är rörande. Men denna omsorg upplever man inte, när konsumentdelegationen gör sina utspel hand i hand med stora, kollektiva organisationer. Jag hoppas att det är Svante Lundkvist som har befälet, när man från den sidan skall ta ansvar för de sysselsatta i jordbruket. Jag är litet tveksam om hur Svante Lundkvist har tänkt sig att man i en ny jordbruksutredning skulle skapa ökade resurser för jordbrukets folk. På grund av debattreglerna fick han inte tillfälle att svara på de frågorna när jordbruksministern ställde dem, men han har tillfälle att göra det nu. Svante Lundkvist lämnade en lång rad beskrivningar och sade att vi måste ha en tryggad livsmedelsförsörjning. Men det har vi ju! En del talar t.o.m. om ”besvärande överskott”. Jag talar aldrig om besvärande överskott. Det måste vara enbart en lycka för ett land att ha en tillgång på livsmedel som är större än vad landet behöver, i all synnerhet när det inte är mer än 3,6-3,7 Yo av den yrkesverksamma befolkningen som skapar detta. Jag kallar det inte heller för överskott, när svenska folket kan unna sig att avstå från att äta framdelen på djurkroppen och importerar bakdelar från det svältande Polen. Då är det inte så stora bekymmer med överskotten i detta land. Inom en gren av animalieproduktionen svarär ett enda företag för hela det s.k. överskottet. Jag har svårt att hänga med i debatten, när man betecknar detta som en olycka för landet — i én situation, där en enda epidemisk sjukdom plötsligt ändrar alla produktionsförutsättningar. När det gäller tryggad livsmedelsförsörjning, vill jag alltså påstå att det inte är något problem. Vad gäller kvaliteten, som också nämndes, skall vi vara mycket stolta och glada över att kunna erkänna att vi har världens strängaste livsmedelslagstiftning. Alla de undersökningar som görs av livsmedelsverket ger besked om att vi har hög kvalitet inom den svenska livsmedelsindustrin, vid Nr 107 distribution, förädling och hantering. Även vad gäller förekomst av Torsdagen den restsubstanser eller främmande kemikalier ligger Sverige mycket väl till vid 25 mars 1982 internationella jämförelser. Nästa punkt gällde att vi skall ha rimliga livsmedelspriser. Jag har beskrivit Anslag inom jordvar den nivån ligger. Jag vill inte uttala mig om den är hög eller låg, men den bruksdepartemenär betydligt lägre nu än den var i början av 1970-talet. Det är inget dåligt — ;o;s verksamhetsbetyg på hanteringen av den ekonomiska politiken i en långvarig lågkon — område En punkt är kvar, och det gäller frågan om att de som är sysselsatta inom jordbruket skall ha en social och ekonomisk standard som är likvärdig med jämförbara gruppers standard. Socialdemokraterna har tidigare varit väldigt kritiska mot denna målsättning. Och målet har varit svårt att uppnå — det medger jag. Vid en jämförelse mellan dem som är sysselsatta inom jordbruket och jämförbara grupper, framgår det av sofistikerade undersökningar, som gjorts av jordbruksnämnden, att klyftan under 1970-talet har minskat från ca 15 000 till ca 7 000. Mätningstekniken vid undersökningarna har diskuterats, men jag bortser från det. Om man alltså accepterar tekniken har klyftan minskat något. Men det verkar som om Svante Lundkvist anser att denna klyfta alltjämt är för stor, och han vill med en ny utredning se till att få bort den helt. Det låter mycket lovande — men han borde kunna peka på en enda realistisk detalj som gör att man kan komma fram till målet att få bort klyftan. Vad gäller betänkandet i övrigt vill jag säga att det är helt klart att man skulle önska att resurserna hade varit rikligare i fråga om alla de punkter som rör miljökvalitet, särskilda miljöundersökningar, miljövårdsforskning osv. Här har regeringen tyvärr sett sig nödsakad att göra prutningar i förhållande till verkens petita. Jag vill dock erinra om att detta inte är helt ovanligt. Jag har aldrig upplevt att någon tidigare regering har kunnat tillgodose verken exakt enligt deras petita. Det skall bli intressant att se om något sådant kommer att hända i framtiden. Jag vill dock säga att det är med glädje vi konstaterar att regeringen har kunnat plussa på en rad anslag: när det gäller miljökvalitet med 1,5 milj.kr., särskilda undersökningar med 6 90, miljövårdsforskning med 2,5 milj.kr. etc. En del andra sådana anslag har också kunnat ökas — det rör sig här om något försiktigare höjningar, det skall jag gärna erkänna. På det här området bjuder socialdemokraterna över litet på alla anslag, och moderaterna bjuder litet under i en del fall. Då kanske man kan dra den slutsatsen, att anslagen ligger rätt väl till i förhållande till den ekonomiska situation vi har. Herr talman! I den fortsatta debatten kommer Filip Johansson att behandla de frågor som rör skogen, Sven Eric Åkerfeldt de som rör statens maskinprovningar och Lennart Brunander de som rör skördeskadeförsäkringen. Reservationerna 8, 9, 10 och 11 har redan berörts av Börje Stensson. Jag vill till sist något kommentera reservation 17. Det är här fråga om ett alldeles nytt förslag. Så sent som i slutet av 1981 4” fattade vi ett riksdagsbeslut med anledning av en proposition om toxikologisk miljövårdsinformation. Socialdemokraterna har här en reservation, där de i huvudsak understryker ambitionsnivån och där de vill ha speciella utredningar på en del punkter. Jag vill, herr talman, säga att det i det här fallet kanske är förståndigt att låta det nyligen gjorda ställningstagandet få träda i kraft, så att verksamheten kommer i gång och vi kan se varthän det bär, innan vi ändrar på detta med ett riksdagsbeslut. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservation nr 1-och i övrigt till utskottets hemställan på alla punkter.

Herr talman! När Einar Larsson recenserar mitt anförande vill han göra gällande att mitt enda intresse i det här sammanhanget är att hitta möjligheter att angripa regeringen. Men det är inget självändamål. Uppgiften för oss som representerar oppositionen är ju att kritisera eller berömma regeringens politik. När jag har resonerat om jordbrukspolitiken i det här sammanhanget har jag kommit fram till slutsatsen att det finns anledning att känna oro för framtiden när det gäller utvecklingen inom jordbruksnäringen. Detta ville Einar Larsson raljera bort. Men det är en ärligt känd oro, och den oron gäller inte enbart hur framtiden skall te sig för jordbrukarna utan också för konsumenterna. Jag har alltid sagt, när vi har resonerat om de här frågorna, att förutsättningen för att vi skall kunna bedriva en bra jordbrukspolitik i det här landet är att den kan mötas med förtroende av både jordbrukare och konsumenter. Einar Larsson sade vidare — om jag förstod honom rätt — att det inte finns någon anledning att tillsätta en ny jordbruksutredning. Han skildrar förhållandena inom näringen i stort sett i rosenrött. Men jag hämtar mina informationer inte minst från de jordbrukare jag kommer i kontakt med i min valkrets — de ringde mig häromdagen och ville att jag skulle komma och resonera om jordbrukspolitik, för att de kände sig oroliga — och de konstaterar att den ekonomiska politik som den nuvarande regeringen har fört inte har varit till gagn för utvecklingen inom jordbruksnäringen. De konstaterar också att den har ”spillt över” sina negativa konsekvenser på jordbrukets område. Den har drabbat detta område på samma sätt som den har drabbat samhället i övrigt: de bäst ställda grupperna har klarat sig hyggligt, och de svagaste grupperna såväl bland konsumenter som bland jordbrukare har fått ta smällarna. Jag föreställde mig att Einar Larsson och jag på den punkten hade gjort gemensamma erfarenheter. Men det tycks inte vara så. Det är mot bakgrunden av mina erfarenheter som jag kommit fram till att det finns skäl att med det ansvar vi måste känna för näringens utveckling framöver — både i vad avser jordbrukare och konsumenter — göra en översyn som också skulle omfatta effekterna av den förda ekonomiska politiken i distributionsledet och i förädlingsledet. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna trygga de mål för jordbrukspolitiken i framtiden som vi uttalat oss för här i riksdagen.

Herr talman! Det här inlägget av Svante Lundkvist var oerhört intressant. Torsdagen den Såvida jag inte helt felbedömt innehållet i vad han sade, är detta tongångar 25 mars 1982 som både innehåller en viss realism och som nästan innebär en utsträckt hand. Något sådant har jag inte upplevt tidigare från herr vice ordföran bruksdepartemen Jag tror visst att det ligger allvar i detta att Svante Lundkvist nu verkligen = tets verksamhetsblivit omskakad av jordbrukare, som tydligen har nått fram till honom och område som han uppenbarligen lyssnat till. Visst finns det jordbrukare som har det kolossalt besvärligt. Men varför i all världen, Svante Lundkvist, höll ni då på under hela den tid som vi förberedde det jordbrukspolitiska beslutet och bekämpade vår avsikt att skriva in inkomstmålet? För första gången i svensk politik lyckades vi skriva in inkomstmålet för i jordbruket sysselsatta, och det bekämpade ni socialdemokrater envist. Under de första åren som denna jordbrukspolitik tillämpades påstod man gång på gång från denna talarstol att den här regeringen har gynnat jordbrukarna. Det har vi gång på gång hört pumpas ut, även om Olof Palme nu står litet flat under lantbruksveckan och säger att han minsann inte har någon patentlösning på jordbrukets problem. Det har ju inte Svante Lundkvist heller. Jag är dock väldigt glad och tacksam att kunna notera det förändrade ställningstagandet, om det nu är en ärlig ambition hos Svante Lundkvist. Men jag skulle bli ännu gladare om det gällde hela hans parti och om man nu där skulle vara beredd att arbeta för de aktiva jordbrukarnas intressen i något sammanhang. Vi har försökt klara detta genom räntestöd och genom möjlighet till lån till subventionerad ränta. Vi har från centern en särskild motion om sådan långivning, för vilken vi räknar med att få stöd, om dessa resonemang är ärliga. Jag vill till detta säga att vi begriper att det är skillnad mellan olika jordbrukares situation. Men det finns gott utrymme för att klara de problemen med de regler som nu gäller utan någon ny utredning. Jag vill också i sammanhanget nämna att talare under lantbruksveckan — talare som inte liksom jag skulle kunna misstänkas för att föra partsintressen — har stått upp och prisat det svenska jordbruket, som klarar att producera den billigaste och förnämsta maten i världen.

Herr talman! Det är ganska fantastiskt att höra jordbruksutskottets ordförande uttala sig i den riktningen, att den svenska socialdemokratin tidigare inte skulle ha visat intresse för utvecklingen inom jordbruksnäringen. Jag kan slå fast, Einar Larsson, att vi ville bygga vidare på den enighet om jordbrukspolitiken som förelåg i 1972 års jordbruksutredning. Alla partier var ense i den utredningen. Men sedan valde jordbruksminister Anders Dahlgren och den borgerliga regeringen att gå ifrån den enhälliga utredningens förslag. Varför? Jo, man ville naturligtvis på något sätt försöka markera sin profil för att motivera de 429 orättvisa beskyllningar som man hade riktat mot svensk jordbrukspolitik tidigare under socialdemokratisk ledning. Min erfarenhet är den att när vi lämnade kanslihuset erkände jordbrukets företrädare att det svenska jordbruket hade utvecklat sig gynnsamt under de 44 år som socialdemokratin hade haft regeringsansvaret. För att gå tillbaka riktigt långt i utvecklingen kanske det var så att man i bondekretsar på den tiden begrep att det fanns ett ömsesidigt beroende mellan å ena sidan jobben och löneutvecklingen för löntagare som konsumenter och å andra sidan förutsättningarna för jordbrukarna att under någorlunda gynnsamma villkor kunna bedriva sin näring. Det var den föreställningen som vi hela tiden tog fasta på. Vi sökte inte strid på jordbrukspolitikens område — det gjorde ni. Ni sökte samverkan med moderata samlingspartiet och folkpartiet och åstadkom en ekonomisk politik, vilken ledde oss in i en spekulationsekonomi som har spillt över sina effekter också på jordbruket. Jag överlåter åt er själva att bedöma om man haft en fördelaktig utveckling inom näringen under den spekulationsekonomi som rått på senare år. Vi har från socialdemokratins sida sagt att vi vill löna arbetet — det är det viktiga för oss. Och vi är inte intresserade av att medverka i en ekonomisk politik som gynnar dem som spekulerar. Det är den linje som vi kommer att fortsätta att föra både i den ekonomiska politiken och i jordbrukspolitiken.

Herr talman! Det kommer mer och mer intressanta bekännelser. Vi lönar inte spekulation, säger Svante Lundkvist. Det är bra — då har vi alltså fått ett godkännande av den nya jordförvärvslagen, där vi äntligen har lyckats ta bort spekulationsobjekten från 1965 års lagstiftning, som socialdemokraterna stod för, där vi plockat bort möjligheten till jordförvärv från alla utomstående intressen och där vi närmat oss ett aktivt brukande i stället för ett passivt ägande. Vad var det då som gjorde att ni blev så besvikna att ni inte exakt kunde biträda jordbruksutredningens förslag? Jo, det var frågan om inkomstmålet — det som var omtanken om de i näringen verksamma. Nu försöker Svante Lundkvist spela upp en liten komedi om hur han hela tiden har värnat om den enskilde jordbrukarens lön. Jag skall inte på något sätt anklaga honom för det. Jag vill bara välkomna honom, om han nu på allvar är beredd att slåss för den enskilde jordbrukarens rättigheter. Under de sista åren som socialdemokraterna hade makten hände det saker i jordbrukspolitiken som var positiva och fick erkännande från jordbruket, säger Svante Lundkvist. Javisst — men det skedde under pressen från en jämviktsriksdag där vi gång på gång ändrade på den då sittande regeringens propositioner till jordbrukets förmån, i rätt riktning. Och nu kan vi också glädja oss åt att ha kunnat följa upp det arbetet i propositioner som, Svante Lundkvist, innebär några viktiga saker. All jord odlas till full produktion. Det betyder en hel del för helhetsbilden, för hela vårt samhälle och för regionalpolitiken, miljöpolitiken och Nr 107 valutabalansen. Vi har fått familjelantbruket som huvudinriktning för Torsdagen den strukturrationalisering i stället för additionsköpen och de sammanslagna, 25 mars 1982 utdömda byarnas politik, som ni stod för. Vi har fått hela raden av mål som nu börjar omsättas i verklighet, och det är mål som välkomnas inte bara av Anslag inom jordjordbruket utan av hela folket. bruksdepartemen Det vore mycket intressant om vi mer och mer kunde hitta varandra i — tets verksamhetsdiskussionen och inte prata förbi varandra, som Svante Lundkvist i mycket område hög grad har medverkat till att vi gjort under de år då vi debatterat här i kammaren.

Herr talman! När riksdagen lade fast riktlinjerna för den nuvarande skogspolitiken var det faktiskt en enhällig riksdag som därmed ställde sig bakom huvudmålen för skogspolitiken. Även när det gällde ett av de viktigaste skogspolitiska medlen — den nya skogsvårdslagen — rådde bred samstämmighet. Det är värt att notera detta i dag. För även om det rådde stor enighet om de skogspolitiska målen 1979, så måste man nu när några år har gått tyvärr konstatera att det i många avseenden råder mycket delade meningar såväl om vilka medel i övrigt som bör användas som om behovet av de resurser som måste till för att de uppställda målen skall kunna förverkligas i det praktiska skogsbruket. Riksdagsbeslutet 1979 innebar bl.a. att man från samhällets sida ställde väsentligt ökade krav på en bättre skogsvård, på ett effektivare utnyttjande av skogsmarkens produktionsförmåga samt på en jämn och tryggad virkesförsörjning för skogsindustrin. Vi har från socialdemokraternas sida under de senaste åren på goda grunder kritiserat de borgerliga regeringarna för deras bristande vilja att ta ansvar för den skogspolitik som då beslutades. Svante Lundkvist har tidigare berört problemen med virkesförsörjningen och konsekvenserna härvidlag för skogsindustrin, för de anställda och för samhällsekonomin i stort. Ett exempel på de borgerliga partiernas bristande vilja att ta ansvar för det skogspolitiska beslutet är de helt otillräckliga resurser som ställts till skogsvårdsorganisationens förfogande för att man skall kunna uppfylla intentionerna i den nya skogsvårdslagen. Den nya skogsvårdslagen, som trädde i kraft den 1 januari 1980, innebar bl.a. att ytterligare en fjärdedel av landets skogsmarksareal inlemmades under skogsvårdsstyrelsernas tillsynsansvar. En annan nyhet var röjningsplikten. Sammantaget har det inneburit väsentligt utökade arbetsuppgifter för personalen på skogsvårdsstyrelserna. Det hade varit logiskt, tycker vi, att detta skulle ha medfört en förstärkning av resurserna. I stället fick skogsvårdsorganisationen redan första budgetåret, dvs. budgetåret 1980/81, vidkännas en kraftig nedskärning av resurserna, vilka sedan dess bibehållits 51 på oförändrad nivå. För de borgerliga partierna existerar tydligen inte något samband mellan de mål som satts upp för verksamheten och de resurser som vederbörande myndighet sedan tilldelats för att fullgöra ålagda arbetsuppgifter. Skogsstyrelsen är i sin anslagsframställning också mycket kritisk mot den behandling den fått de senaste åren. Man säger ”att man har sett det som sin skyldighet att trots kravet på stor restriktivitet i anslagsframställningen redovisa vilka resurser som krävs för att fullfölja den skogspolitik som har beslutats av statsmakterna. Alternativet är en omprövning av beslutet. Detta skulle emellertid vara ytterst olyckligt mot bakgrund av den enighet som råder om skogsnäringens centrala roll i arbetet för en gynnsam ekonomisk utveckling.

Att ta ansvar innebär att man är beredd att ställa nödvändiga resurser till skogsvårdsorganisationens förfogande för att denna skall kunna fullfölja de viktiga uppgifter som ålagts den. Några av de viktiga skogspolitiska medel som organisationen fått att arbeta med är förutom skogsvårdslagen, den översiktliga skogsinventeringen och det statliga stödet i olika former, bl.a. stödet för det s.k. 5:3-programmet. Här finns faktiskt en del positiva saker att peka på, där skogsvårdsorganisationen på ett förtjänstfullt sätt fått i gång en ökad aktivitet i skogsbruket. Det är viktigt att den får möjligheter att fullfölja det arbetet. Det har exempelvis redan visat sig att den översiktliga skogsinventeringen, efter hand som den genomförs, ger ett mycket bra underlag för en effektivare lagtillsyn. De senaste årens erfarenheter har, såvitt jag kan förstå, visat att merparten av skogsägarna ställer upp bakom de skärpta krav som skogsvårdslagen anger. Intresset är på många håll stort från skogsägarnas sida för den översiktliga inventeringen. Det visar uppslutningen på de informationsträffar som skogsvårdsstyrelsen regelmässigt kallar markägarna till, innan inventeringen startar. Men alla skogsägare ställer inte upp. Det är därför mot de passiva och i vissa fall ointresserade skogsägarna som åtgärderna måste sättas in. Detta skapar merarbete och kräver upprepade insatser från skogsvårdsstyrelsens personal. Den översiktliga inventeringen ger således goda besked om skogstillståndet och behövliga åtgärder. Men vad hjälper ökade kunskaper, om skogsvårdsstyrelsen inte får de resurser som den behöver för att följa upp inventeringen med rådgivning och lagtillsyn? Risken är stor att inventeringen inte kan fullföljas inom den tidsplan som finns, samtidigt som lagtillsynen tvingas stå tillbaka. Det är alltså de passiva skogsägarna som drar fördel av regeringens ovilja att ge skogsvårdsstyrelsen nödvändiga resurser. Jag förstår. Nr 107 de skötsamma skogsägare som tycker detta är en osolidarisk politik. Torsdagen den Skogsvårdslagen, den översiktliga skogsinventeringen och programmet 25 mars 1982 för avvecklingen av de glesa restskogarna är viktiga led i den skogspolitik som 1973 års skogsutredning förordade. Men ännu återstår mycket att göra för att Anslag inom jordlångsiktigt nå upp till den skogsproduktion, både kvalitativt och kvantitativt, bruksdepartemensom riksdagen uttalat sig för. Och det brådskar, för det som försummas i tets verksamhetsprimärproduktionen i dag är det för sent att åtgärda i morgon. område Vi har också i vår skogsmotion bl.a. pekat på att skogsvården fortfarande dras med allvarliga eftersläpningar. Intensiteten i föryngringsarbetet har varit alltför låg, och resultatet av utförda åtgärder är otillfredsställande. Bristerna i beståndsanläggningarna under 1960 och 1970-talen och ett eftersläpande röjningsbehov kan påverka möjligheterna att nå upp till en hög och värdefull virkesproduktion, som innebär att vi kan förse den för vårt land så värdefulla skogsindustrin med råvara. I reservation 3 föreslår vi att skogsvårdsstyrelsen får ytterligare 10 milj.kr. utöver vad regeringen föreslagit. För att den översiktliga skogsinventeringen skall kunna genomföras inom den tidsram som uppsatts och som virkesförsörjningsutredningen f. ö. också har understrukit värdet av föreslår vi att skogsstyrelsen får de medel som man begär för detta. Jag har tidigare nämnt betydelsen av att 5:3-programmet när det gäller avverkning av glesa och lågproducerande skogar kan fullföljas. Vi förutsätter givetvis att detta sker med vederbörlig hänsyn till de naturvårdsoch kulturminnesvårdsintressen som här kan finnas. Detta gäller ju till mycket stor del glesa lågproducerande barrskogar. Att göra alltför stort nummer av hagmarker, såsom Börje Stensson gör, är att falla utanför vad som är sakligt i detta sammanhang. I motion 1917 pekar man på en mycket angelägen fråga när det gäller 5:3-programmet, nämligen möjligheten att inom ramen för detta anslag skapa nya arbetstillfällen. Här bör, som man säger i motionen, finnas möjligheter att skapa arbete för arbetslösa — inte minst ungdom och kvinnor. Det finns alltså en viktig både sysselsättningsoch virkesförsörjningsaspekt i detta sammanhang som förtjänar att understrykas. När det gäller förslaget om bidrag till fullständiga återväxtåtgärder i Norrlands inland har regeringen föreslagit att sådana bidrag endast skall utgå till enskilda personer. Vi har i år liksom tidigare en annan uppfattning om detta, och det framför vi i vår reservation nr 4. Vi föreslår också en uppräkning av anslaget med 10 milj.kr. När jordbruksministern påstår att vårt förslag skulle innebära att större delen av bidraget skulle tas om hand av storskogsägarna vittnar det bara om att jordbruksministern saknar insikt om hur de här bidragsärendena handläggs i praktiken. En åtgärd för att bättre tillvarata skogsmarkens produktionsförmåga är skogsdikningen. Detta är kanske den enda åtgärd skogsbruket kan vidta för att i någon mån kompensera det bortfall av skogsmark som sker av olika skäl. 53 Vi föreslår en uppräkning av anslaget på denna punkt. Vi fick för en stund sedan reda på att jordbruksministern inte har något förtroende för vare sig statens naturvårdsverk eller länsstyrelsernas naturvårdsenheter när det gäller att bevaka naturvårdsintressena i detta sammanhang. Skogsstyrelsens långtidsplan har dock tagits fram helt i samråd med dessa instanser. Vi föreslår också i reservation 5 att anslaget till byggande av skogsbilvägar höjs. Det är glädjande att ni nu, sedan vi har drivit det här kravet i flera år, är inne på samma linje. Slutligen några kommentarer till vår reservation 10, som gäller mark för naturvård. Här föreslår jordbruksministern en helt ny princip när det gäller överföring av mark från domänfonden till naturvårdsfonden. Tanken är att domänverkets marker skall kunna tas i anspråk för att kompensera privata markägare, som har sin skogsmark inom områden där beslut enligt naturvårdslagen planerats. Vi kan från socialdemokraternas sida självfallet inte acceptera en sådan regel utifrån vare sig principiella eller rent sakliga synpunkter. Vi menar att domänverket, när det gäller möjligheterna att förvärva och avhända sig mark, inte skall hamna i sämre läge än andra markägare. Domänverket måste ju, som vilken annan markägare som helst, få ersättning för sin mark, och denna ersättning bör bestämmas enligt marknadsmässiga principer och efter sedvanliga förhandlingar. Även domänverket har, Börje Stensson, ansvar för sina anställda. Skogsarbetareförbundet har reagerat mycket starkt emot det föreliggande förslaget. Att vi socialdemokrater därmed, som Börje Stensson påstår, skulle vara mindre intresserade av naturvård är ett så dåligt argument att jag är övertygad om att Börje Stensson inte själv tror på det. Med detta, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 3,4, 5 och 10 vid jordbruksutskottets betänkande 21.
Herr talman! Förslaget rörande möjligheten att överflytta mark från domänverksfonden till naturvårdsfonden grundar sig på det förhållandet att det gäller rätt stora områden. Behovet av att säkerställa skogsmark, exempelvis efter urskogsinventeringar, är av mycket betydande omfattning, och kostnaderna uppskattas till åtskilliga hundratals miljoner. Det är inte möjligt att utan vidare avsätta pengar till detta ändamål. De 20 miljoner som finns med i anslaget för 1982/83 motsvarar det vi har för innevarande budgetår, och det är bra att det kunnat bibehållas. Det är väl ändå så, Jan Fransson, att våra medborgare ofta undrar över vilka byråkratiska hinder som gör att man inte kan överföra tillgångar från det ena verket till det andra. Det bör inte vara så. Det är ju medborgarna, landet, som äger domänverkets innehav liksom naturvårdsfondens tillgångar. Det borde alltså vara möjligt att utan ekonomisk ersättning — genom att föra upp inkomster och utgifter och göra bokföringsmässiga överflyttningar — underlätta säkerställandet av mark. Det borde också Jan Fransson vara Nr 107 intresserad av. Jag tror inte att man härmed ifrågasätter domänverkets